Fru talman! Elver Jonsson och Ragnhild Pohanka hade litet olika ingångar, så jag får nog dela upp svaren. På Elver Jonssons direkta fråga i interpellationen om huruvida man skall behandla verksamheterna lika är svaret enligt mitt interpellationssvar att det skall man. Elver Jonsson frågar om jag vill ge en direkt signal om att detta verkligen följs upp, vilket jag också gör på s. 3 i mitt svar: "Jag förutsätter att Socialstyrelsen inom ramen för detta uppdrag även följer frågan om tillstånd att inrätta och bedriva särskilda boendeformer i enskild regi." Detta fanns inte med i det ursprungliga uppdraget. Men detta är alltså tydligt uttalat i svaret. Även om det kanske glider in i en allmän beskrivning, som det ofta gör i ett interpellationssvar, är det ändå mycket tydligt uttalat. Ragnhild Pohanka säger i sitt inlägg att ingenting hindrar någon från att inrätta ett barnkooperativt föräldraboende, vilket det helt riktigt inte gör. Men det är klart att också dessa måste följa de allmänna krav som gäller för kommunalt drivna, landstingsdrivna eller enskilt drivna äldreboenden. Ragnhild Pohanka tog också upp ensamarbetet. Vid den här typen av gruppboende arbetar fast anställd personal. Oftast är det vissa timmar någon stund på dagen men framför allt på natten som det är fråga om ensamarbete. Men min erfarenhet av detta är att man oftast i kommunerna löser detta med hjälp av hemtjänst och nattpatruller för att få en bättre samverkan. När det gäller att det skulle vara så få, så är det klart att allting är relativt. Men efter äldrereformen - ÄDEL-reformen som vi oftast sammanfattar den - har vi ändå gått från någonstans mellan 4 000 och 5 000 upp till mellan 16 000 och 20 000 på några få år. Det är nog på den delen av boendet som kommunerna i dag satsar de allra största resurserna. Beträffande hur Socialstyrelsen granskar äldreboendet och äldreverksamheten, har Socialstyrelsen ett uppföljningsansvar när det gäller ÄDEL-reformen. I detta ingår naturligtvis boende, tillsyn i boende och omvårdnadsaspekterna. Men naturligtvis handlar det om ett ganska långsiktigt arbete, som Ragnhild Pohanka antyder, där man undan för undan får se till att tillgodose behoven. Huruvida man kan göra det på det praktiska sätt som Ragnhild Pohanka beskriver, att dela lägenhet eller inte, kan jag inte så här på stående fot ge något svar på. Det är möjligt att det går, men det väsentligaste är att man följer de allmänna riktlinjerna och kraven när det gäller kvalitet för äldre människor.
Fru talman! Jag har förstått att man ute vid länsstyrelserna har fört en debatt som ligger i linje med det som socialministern nu förtydligar. Även om det kan framstå som något glidande och principiellt i ett interpellationssvar, är ändå signalen att det mycket väl går och att det rent av vore önskvärt att likställa de yttre formerna. Jag intecknar och tolkar detta, som jag tror kommer att innebära något av en förlösning. Ofta är det nämligen stora skillnader mellan möjlighet och icke möjlighet. Jag noterar också socialministerns positiva hållning till entreprenörverksamhet på detta område. Det har framgått av andra inlägg att entusiasmen inte är lika stark på alla håll. Därför tycker jag att detta tillkännagivande känns riktigt och fint. Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Av och till upplever vi ganska flitigt historiens vingslag. Detta kan vara socialministerns sista framträdande i egenskap av chef för Socialdepartementet. Hon skall förmodligen gå över till uppgifter som är mer lokaliserade till partifållan och vad det kan vara. De erfarenheter som Ingela Thalén för med sig från regering och parlament när det gäller arbetsmarknads och socialpolitik är väldigt viktiga. Jag tror att vi alla bör erinra oss om att det är de svagaste i samhället som behöver det starkaste stödet. God fortsättning!
Fru talman! Det är självklart att jag menar att samma krav skall ställas på kooperativt boende som på andra boendeformer. De mentalsjukas gruppboende är ju också ett problem. Det finns ju en del som verkar ganska friska men som väl skulle behöva bo i ett gruppboende. Eftersom jag mycket har studerat de utslagnas situation, har jag märkt att det är alltför många som har vandrat direkt från de stora mentalsjukhusen ut på gatan. De har då också kommit in i missbruksberoende. Där behöver man också öka gruppboendet, fast de personerna kanske inte behöver så mycket hjälp rent fysiskt. Det är mera en trygghet. Jag har tittat på många gruppboenden. Jag känner mig väldigt fylld av detta just nu. De flesta gruppboenden fungerar oerhört bra. Det är nästan ett himmelrike på många håll jämfört med andra boendeformer. Jag är mycket positiv till detta. Jag har just besökt ett gruppboende där man skulle dela två lägenheter och alltså få rum för fyra i stället. Det blir en liten nackdel. De boende får dela på klädkammare och badrum. Hade man tänkt så här från början hade man säkert planerat för ett badrum åt var och en, men det kommer nog att fungera bra även det. Det är viktigt att man tittar litet längre, så det är nog bra, socialministern, att det inte går ännu fortare med utbyggnaden. Man kan lära av saker man har gjort. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ser till att gruppboendena, som väl är framtidens boende för många grupper - senildementa, handikappade och mentalsjuka - verkligen fungerar bra och är lagom proportionerade. I de gruppboenden som startade för fem sex år sedan har de boende blivit mycket sjukare och sämre. Man kanske behöver mer personal i dag. Det blir en generationsväxling - i alla fall där det bor äldre. De har blivit ganska mycket sämre och kräver mera omvårdnad. Det är kommunernas ansvar, förstås. Men vad gäller bostäderna skulle man kunna komma med rekommendationer från riksnivå.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka Elver Jonsson för de vänliga orden. Jag vill bara notera att jag kanske väl så mycket har tyckt mig vara i partifållan i de egenskaper jag har haft som riksdagsledamot och statsråd som jag kommer att tycka framöver. Jag känner det inte som något främmande på något vis. Såvitt jag vet är enbart ett rättsfall prövat i länsrätten när det gäller antal personer. Vi får utgå ifrån att man tittar på det rättsfallet och att Socialstyrelsen och länsstyrelserna har granskat det och använder sig av det, och sedan i sin uppföljning följer upp de ansökningar som finns i övrigt. Elver Jonsson sade att mitt interpellationssvar till väldigt stor del var en beskrivning. Vi måste komma ihåg att det är just denna beskrivning som är bakgrunden till det som skall vara ursprunget till tolkningen. Det är en viljeyttring från den dåvarande regeringen, den nuvarande regeringen och riksdagen att man skall vara utomordentligt kvalitetsmedveten - inte bara i det mera materiella, utan också vad gäller antal personer, förutsättningar för att leva självständigt osv. Man skall nog inte slira för mycket med hänsyn till lokala opinioner eller annat. På frågan om det skall vara lika bedömning vill jag säga att det är alldeles klart. Det skall vara lika bedömning, men bedömningen måste grunda sig på det som är tanken bakom själva propositionen och beslutet i riksdagen. Ragnhild Pohanka gled in på frågan om gruppboende ifrån ganska många olika gruppers perspektiv. Det vi hittills har talat om är gruppboende för människor som har olika typer av utvecklingsstörningar och andra svåra funktionshinder. I går hade vi ett rundabords-samtal om uppföljningen av psykiatrireformen och det s.k. psyk-ÄDEL, där naturligtvis boendet och inte minst gruppboendet för psykiskt funktionshindrade var ett väldigt viktigt inslag. Också där handlar det om att noggrant följa upp utvecklingen. När det gäller de äldre vill jag än en gång säga att det är viktigt att man inte stannar upp i byggandet. 18 % av befolkningen är 65 år och äldre. Även om man kan tänka sig olika praktiska alternativ med t.ex. delade lägenheter är behovet stort. Jag tror inte att man skall stanna upp i planerandet och byggandet i väntan på att hitta alternativen. Man behöver nog både nybyggandet och alternativen.

Fru talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen har någon samlad bild av hur kostnadsökningar i vård och omsorg drabbar äldre, sjuka och handikappade. Om så inte är fallet undrar frågeställaren om regeringen avser att ge HSU 2000 tilläggsdirektiv så att en samlad kartläggning av de svaga gruppernas totala kostnader för vård, omsorg och färdtjänst klarläggs. De offentliga välfärdssystemen har under senare år utsatts för ökade krav på besparingar, och en kännbar konsekvens för många enskilda är den generellt sätt högre självfinansieringsgraden både inom hälsooch sjukvård och inom socialtjänsten. Ökade avgifter för omsorg och vård har fått genomslag för många olika grupper i samhället, men får sannolikt mer påtagliga konsekvenser för äldre och funktionshindrade, som har omfattande behov av service och vård. Det är en angelägen uppgift för regering och riksdag att få en samlad bild av avgiftsutvecklingen och hur den påverkar olika grupper i samhället. Jag skall i det följande ge en beskrivning av pågående arbete inom detta område. 1995:122) Reform på recept till Socialdepartementet i december 1995. I betänkandet redovisas bl.a. utvecklingen i fråga om patientavgifter och högkostnadsskydd. Enligt kommittén har högkostnadsskyddet av allt att döma fungerat väl när det gäller att begränsa patienternas kostnader för vård och läkemedel. I betänkandet föreslår kommittén bl.a. ett särskilt högkostnadsskydd för den öppna hälso och sjukvården. Förslagen i betänkandet är för närvarande föremål för remissbehandling. Avgiftsutredningens huvuduppgift var att beskriva avgiftssystemen för olika stöd-, service och vårdinsatser för personer med funktionshinder, samt analysera hur avgifterna förändrats under senare år. Avgiftsutredningen föreslog i betänkandet (SOU Betänkandet, som remissbehandlats, bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Som ett led i genomförandet av riksdagens uppdrag har Socialdepartementet genomfört en förnyad undersökning avseende utvecklingen av ålderspensionärernas ekonomiska villkor under senare år. Rapporten belyser ålderspensionärernas inkomststandard och berör inte hur förändringen av avgifter påverkat pensionärerna. När det gäller pensionärernas kostnader för äldreomsorg, sjukvård, läkemedel m.m. finns inte på samma sätt uppgifter på individnivå. För att få en samlad bild av inkomster och kostnader gav regeringen våren 1995 Statistiska centralbyrån i uppdrag att tillsammans med regeringskansliet och Socialstyrelsen utveckla analysmodeller avseende fördelningseffekterna av vissa avgifter inom kommuner och landsting. När det gäller avgifter för kommunernas service och vård till äldre och funktionshindrade beslutade riksdagen i december 1992 om en lagändring som innebar att kommunerna har fått större frihet att själva utforma sina avgiftssystem. Detta gäller med den begränsningen att avgifterna skall vara skäliga, inte överstiga kommunens självkostnad och att den enskilde skall förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov. Våren 1993 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen och utformningen av kommunernas nya avgiftssystem. I slutrapporten från december 1993 beskrevs en mängd olika modeller för avgiftsuttag. I årets regleringsbrev har Socialstyrelsen getts ett förnyat uppdrag att kartlägga och analysera de kommunala avgifterna på äldre och handikappområdet. Som framgår av mitt svar pågår redan flera undersökningar vilka berör de frågor Sigge Godin tar upp. Inom ramen för Socialdepartementets välfärdsprojekt avser regeringen återkomma med en rapport som kan belysa de samlade effekterna när det gäller inkomster och avgifter för äldre och funktionshindrade.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det fyra sidor långa svaret ger uttryck för att socialministern tar frågan om de äldres och funktionshindrades sjuk och omsorgskostnader på stort allvar, men jag hade önskat ytterligare en sida med tankar och förslag om vad som kan eller skall göras på området. Socialministern redovisar sju olika undersökningar om förhållandena. Min följdfråga gäller när departementets välfärdsprojekt skall redovisas och vilka slutsatser regeringen drar av de undersökningar som redan har gjorts. Behövs det verkligen fler utredningar och kartläggningar? Har inte regeringen problemet klart för sig redan i dag? Jag vill påstå att regeringen inte har tagit det samlade greppet på kostnadsökningarna för den enskilde som behöver såväl vård som omsorg och service. Låt mig ta ett exempel: En gravt handikappad man fick vid ett och samma tillfälle lägre pension, högre hyra, lägre bostadsbidrag, höjda medicinkostnader, högre tandvårdskostnader, högre färdtjänstkostnader, m.m., m.m. Resultatet för honom blev mellan 800 och 1 000 kr per månad i högre kostnader och lägre pension. Med en låg pension blir situationen orimlig om regeringen avser att fortsätta på den generella besparingsvägen utan att ta hänsyn till helheten för den enskilda människan. I dag har många råd att betala endast läkarbesöket medan de tvingas avstå från att hämta sin medicin därför pengarna inte räcker till det - jag möter ofta människor som har det så. Jag har ställt interpellationen nu för att regeringen skall inse allvaret i situationen och inte återigen i höstens budgetförslag generellt klämma åt dessa grupper ytterligare. Fru talman! Visst måste vi alla vara med och spara för att få bort budgetunderskottet, och visst kan det vara bra att springa genom elden i stället för att dra ut på plågorna. Men för dem som inte kan springa längre, för dem som är bundna av en långvarig sjukdom eller har ett livslångt handikapp måste besparingarna vara rimliga. Samma sak gäller för dem med mycket små pensioner, de som bara har folkpension och pensionstillskott eller en mycket låg ATP. Socialministern redovisar i svaret att regeringen bereder Avgiftsutredningens förslag. När kommer regeringen med ett förslag i frågan? Kommer man i propositionen att väga in alla svaga grupper som har stora kostnader för vård, medicin, hemtjänst, färdtjänst, m.m., så att någon form av samlat högkostnadsskydd kan bli aktuellt? Jag tror nämligen att den enda vägen att gå här är att man hittar någon form av samlad lösning, så att de här människorna känner att de kan klara sig rimligt. Låt mig avsluta med att beklaga att uttrycket solidaritet med de svaga nu används alltmer sällan inom socialdemokratin. Det bekymrar mig. Vi som är för en generell välfärdspolitik måste se verkligheten som den är. Den dagliga situationen för dem som har det sämst ställt kan enligt min mening inte ytterligare försämras.
Fru talman! Från sekelskiftet och fram till 1950 innebar åldrandet en ökad risk för socialbidragsberoende. Vårt välfärdssystem byggdes initialt upp för att ta hand om våra äldre, men med pensioner, ATP och KBT har våra pensionärer under decennier varit självförsörjande. Det i andra länder rådande non-take-upsyndromet, dvs. att fattiga människor inte söker de bidrag de är berättigade till, har i Sverige förekommit och förekommer än i dag till största delen bland våra äldre. I dag är ca 130 000 pensionärer berättigade till socialbidrag. Bara 70 000 söker bidrag. Andelen pensionärshushåll som erhåller socialbidrag har ökat från 3 % 1983 till 7 % 1991. Ca 30 % av dessa bidragshushåll består av invandrare eller flyktingar som inte har någon pension. De är helt beroende av socialbidrag eller av familjekretsen för sin försörjning. 70 % Svenska pensionärers socialbidragsberoende är antingen av komplementär karaktär, såsom ett månatligt underskott på i genomsnitt 1 000 kr, eller i form av akut utfyllnad då pengar behövs till glasögon eller till mediciner då frikortet har tagit slut - dvs. det gäller då icke receptförskriven medicin; medicin på recept får man ju i sådana fall gratis. En tredjedel av våra pensionärer saknar ATP. Förmodligen är fler än de pensionärer som nu får bostadstillägg berättigade till ett sådant, men de har inte klarat av att söka det på rätt sätt. En statlig expert konstaterade 1992 att regelverket kring bostadstilläggen var komplicerat. Detta har ju ändrats sedan dess - nu är det ju statligt. 10 % av våra pensionärer är socialbidragsberättigade, men alla söker som sagt inte bidraget. Framöver kommer antalet pensionärer att öka kraftigt, och eftersom de nya pensionsreglerna inte är fördelaktiga för kvinnor, som lever längre än män, kommer förmodligen socialbidragsberoendet att öka bland äldre kvinnor. Det finns naturligtvis också andra som är beroende av socialbidrag, men jag tar nu bara upp den grupp som interpellationen handlar om. Vi har i socialförsäkringsutskottet framfört önskemål om att konsekvensanalyser skall genomföras innan man fattar några nya beslut när det gäller socialförsäkringssystemet. Detta har inte börjat fungera än, men vi har ett beslut på att så skall ske, och jag vill gärna se att detta händer mycket snart. Sigge Godin har redan räknat upp en massa saker som gör att handikappade och äldre får mindre pengar att leva av. Man sänkte basbeloppet för beräkningen av folkpensionen - jag vet inte om Sigge Godin nämnde det - och sedan drog man in ca 500 kr för förtidspensionärer. Dessutom minskades pensionen för den som är gift med en icke-pensionär, vilket jag då beslutet fattades tyckte var rimligt. Varför skall den som är gift med en icke-pensionär behöva ha en högre pension än den som är gift med en pensionär? Men beslutet innebar också att pensionen sänktes för den som är gift med en icke-pensionär som saknar inkomst. Detta blev jag medveten om först efter beslutet. Hade jag vetat det hade jag reserverat mig på den punkten. Jag tog för givet att det gällde bara pensionärer gifta med icke-pensionärer som hade en inkomst av någon form - en förtidspension, ett jobb eller någon annan form av inkomst - men så var inte fallet. Jag hoppas att de uppgifter jag har fått är felaktiga. Liksom Sigge Godin efterlyser också jag en samlad analys av de här frågorna.
Fru talman! Den generella välfärden kom till för att samhällets resurser skulle fördelas solidariskt. I dag, när vi har knappa resurser, blir det extra viktigt med solidariteten. Nedskärningarna och besparingskraven har inneburit att de som bäst behöver samhällets stöd och som lever på marginalen har drabbats mer än andra. De äldre har fått sänkta pensioner, sänkta bostadstillägg och höjda kostnader för medicin och sjukvård. Till detta kommer andra nedskärningar, som höjt högkostnadsskydd, höjd fastighetsskatt och höjda taxeringsvärden. Det är bra att regeringen nu har tagit itu med den levnadsnivåundersökning för pensionärer som kom till stånd genom ett initiativ från Vänsterpartiet. Det är viktigt att komma ihåg att pensionärerna inte är en homogen grupp. Det finns låg och höginkomstpensionärer. Det finns pensionärer med stora förmögenheter. Pensionärerna speglar alltså samhällets sammansättning. Ofta hävdas att pensionärerna har fått det bättre jämfört med andra grupper i samhället. Detta är säkert sant, eftersom allt fler är ATP-pensionärer, men för den enskilde pensionären är det inte säkert att det är sant. Många av våra pensionärer har jobbat sedan de var 12 år och har låg ATP som kvittas mot pensionstillskottet, vilket gör att de har mycket låg pension. Vi har ca 400 000 "fattigpensionärer", varav de flesta är kvinnor. Pensionärerna är också extra känsliga för taxehöjningar i den kommunala servicen. Vi vet att i ett flertal kommuner höjs hemtjänsttaxan och att många kommuner har en taxa som är både behovs och inkomstrelaterad. För låginkomstpensionärerna vore det bäst med en enbart inkomstrelaterad taxa, eftersom låg lön ofta hängt ihop med förslitande arbetsuppgifter och därmed också ett stort behov av hemtjänst. En levnadsnivåundersökning måste av naturliga skäl löpa över en viss tid för att man skall kunna göra jämförelser. Den bild jag har fått genom samtal och brev och genom besök hos pensionärer i landet är att situationen är akut för många av våra låginkomstpensionärer. Jag har i tidigare debatter påpekat att pensionärer äter sömntabletter i slutet av månaden för att kunna sova sig igenom de sista dagarna, eftersom de inte har råd att köpa mat. Detta är inte värdigt ett land som Sverige. De äldre har också ett genuint motstånd mot att söka socialbidrag, eftersom de har fattigvårdens Sverige i starkt minne. Den skäliga levnadsnivån alternativt skäliga bostadskostnaden borde därför ses över, lika väl som det förbehållsbelopp som skall garantera tillräckliga medel för personliga behov. Enligt Konsumentverket skall en pensionär klara sig på 3 340 kr i månaden, som skall räcka till mat, kläder, hygien, m.m. I det beloppet ingår inte medicin, hemtjänst, läkarvård, tandvård, m.m., områden som i dag har drabbats av höjda kostnader. Med de höjda kostnader som låginkomstpensionärerna i dag har fått - och som inte på något vis kan kompenseras av den sänkta matmomsen - blir de belopp som i dag har betecknats som en skälig levnadsnivå eller förbehållsbelopp alldeles för låga. Ett sätt att stödja låginkomstpensionärerna vore att omedelbart höja de beloppen. Situationen är alltså, som både Sigge Godin och Ragnhild Pohanka har påpekat, akut. En akut situation behöver akuta insatser. Jag skulle uppskatta om socialministern i dag ville berätta vad regeringen har för avsikt att göra för låginkomstpensionärerna i Sverige.
Fru talman! Jag skulle önska att interpellationen hade haft den infallsvinkeln. Då hade det kanske varit litet lättare för mig att förbereda mig på en del av de siffror och den statistik som jag nu tyvärr inte har möjlighet att gå in på i detalj. Jag tänker framför allt på påståendet att 130 000 pensionärer är socialbidragsberoende eller har rätt att få socialbidrag. När det gäller just den här punkten, generell levnadsstandard för våra äldre, kan jag säga att det i nästa vecka kommer en redovisning med en ordentlig genomgång av de äldres levnadssituation. Där kan man generellt sett konstatera att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna inte har drabbats lika mycket som de som har de högsta inkomsterna. Detta hänger samman med högre skatt, förstås, med fastighetsskatt och en del annat som Ulla Hoffmann tog upp. Det är alltså ungefär samma fördelning som när det gäller inkomster i samhället i övrigt. Sigge Godin frågar när det kommer en samlad beskrivning. Under alla omständigheter kommer det en delrapport hösten 1996, dvs. en beskrivning av avgifter inom olika områden, t.ex. kommuner och landsting samt läkemedelsavgifter. Därefter kommer det med all sannolikhet en slutrapport. Detta hänger samman med Socialstyrelsens uppföljningsarbete. Jag vill också säga, bl.a. med tanke på det enskilda ärende som Sigge Godin berörde, att Socialstyrelsen i sin uppföljning också tittar på jämkningsrutinerna. Ibland förekommer det nämligen neddragningar som drabbar enskilda personer på ett sådant sätt att man bör gå in med ett jämkningsförfarande. Sigge Godin frågade också var Avgiftsutredningen ligger och när man kan tänka sig en proposition. Jag kan inte svara på den frågan, för när man bedömer Avgiftsutredningen måste man också se till förslagen i Reform på recept. Det är viktigt att man tar hänsyn också till högkostnadsskyddsstrukturen när man tittar på den samlade Avgiftsutredningens förslag. Ulla Hoffmann tog upp frågan om att höja förmånsbeloppet ute i kommunerna. Också detta är naturligtvis en fråga som bör bli föremål för särskild bedömning. Jag tror att man också bör titta på genomgången av ålderspensionärernas inkomststandard innan man drar några förhastade slutsatser. Fru talman! När Ragnhild Pohanka beskrev pensionärernas socialbidragsberoende nämnde hon i en liten bisats de äldre invandrarnas situation. Jag vill då säga att den frågan tas upp i den del av Socialtjänstkommitténs beredning som rör paragraf 6, Socialbidrag. Det är helt naturligt att den frågan måste beredas i alldeles särskild ordning, dvs. situationen för dem som förutsätts bo varaktigt i Sverige men inte har tillräckliga kvalifikationer för folkpension och pensionstillskott.
Fru talman! Jag hade inte utformat den här interpellationen med en massa statistik, siffror och tabeller osv. Det tror jag att vi har nog av ändå - i varje fall tror jag att socialministern har det. Det är i stället den krassa verkligheten jag försöker tala om, den som man möter när man är ute och träffar människor. Jag är övertygad om att socialministern också träffar dem och kan konstatera bekymret: Det går inte ihop för vissa människor som har låg pension och dryga sjukdomskostnader. Det känns på något sätt litet kränkande när tjänstemän inte ser förhållandena. Kommunen har sina regler, landstinget har sina regler och staten sina, och det är det vi på något sätt måste komma till rätta med. Socialministern säger att det kommer en delrapport hösten 1996. Då vill jag fråga: Betyder det att det inte blir några ytterligare åtstramningar för dessa grupper i kommande budget? Det är väsentligt att man inte försämrar ytterligare för dem när man egentligen inte riktigt vet hur man skall bete sig. Jag sysslar ju med sociala frågor, och jag blir litet upprörd när jag tvingas sitta här i kammaren och fatta vissa beslut - även om det är andra som har majoriteten. När man ser sådana här fall framför sig undrar man nämligen: Var det rätt att sänka matmomsen när man vet att stora grupper av sjuka och handikappade far illa? Tycker socialministern det är rätt att öka presstödet till bl.a. egna tidningar i stället för att se till att de svaga grupperna har möjlighet att exempelvis hämta medicin när man har varit hos doktorn? Det är den solidariteten man måste väga in i det här. Det är detta det handlar om. Socialministern skall ju nu lämna socialministerposten och övergå till annan verksamhet, vilket också Elver Jonsson var inne på. Skulle vi inte då kunna komma överens om att det vore vettigt att försöka skapa ett enda högkostnadsskydd för de svaga grupperna i landet? Detta skulle socialministern kunna driva från sin andra position, som också är betydelsefull. Jag tror att det här är en fråga som måste komma. Jag vet att den inte är så lätt. Kommunerna vill ha sin frihet och tycker att staten inte skall inkräkta utöver de överenskommelser som redan är gjorda. Men på något sätt måste vi hitta vägar som gör att det här verkar meningsfullt och bra. Jag vill avsluta det här inlägget med att säga att LSS-lagen också har en del av de här frågorna på sitt bord. Också de grupperna är aktuella. Avser regeringen att komma med något förslag under våren i den frågan, eller kommer det att dröja ytterligare en tid? Det är en stor, tung och viktig reform, vilket har sagts tidigare här i debatterna, och därför vore det spännande att få veta när regeringen kommer att tycka någonting i den frågan.
Fru talman! Socialministern! Bakom de siffror jag nämnde finns det verkliga människor. Vi som sitter i socialförsäkringsutskottet får se väldigt mycket siffror. Men när man börjar jobba med dem och går in i dem ser man människorna bakom, och då får siffrorna liv. Jag är själv egentligen ingen siffermänniska, men jag tycker att siffrorna är ett stöd som gör att man kan se hur människor har det. Sedan tycker jag att det är en prioriteringsfråga var man skall lägga pengarna. Vi i Miljöpartiet har försökt spara lika mycket som Socialdemokraterna, ja, t.o.m. mer, men på ett mer solidariskt sätt. Jag vill understryka det som också Sigge Godin nämnde: Det finns andra områden där man satsat en hel del pengar, och frågan är om det var rätt. Jag undrar om vi inte skall börja satsa mer på människor än på teknik och annan storskalig utveckling. Det är i alla fall människan som är grunden för alltihop. Meningen med politiken är ju att stärka människorna och ge dem en möjlighet att klara sig - en möjlighet att överleva och en möjlighet till självständigt arbete - och det tror jag att vi måste göra. Jag nämnde i mitt välfärdsdebattinlägg häromveckan att det finns pengar i samhället - frågan är om de finns på rätt ställe.
Fru talman! Som jag nämnde skall Socialstyrelsen se över hur man använder jämkningsförfarandet. Detta förfarande är ju en arbetsmetod för att kunna undvika en kränkande behandling. Man kanske inte alltid använder jämkningsförfarandet på rätt sätt ute i kommunerna, men det kommer nu Socialstyrelsen att gå in och titta på. På det viset plockar man undan en del avgifter för att skapa en ekonomiskt stabilare situation för den enskilde individen. Beträffande att rapporten som kommer i höst skulle vara ett argument för att inte gå in och bedriva ett regelrätt budgetarbete måste jag säga att Sigge Godin naturligtvis mycket väl vet att budgetarbetet kommer att pågå precis i vanlig ordning. Man kommer att göra de bedömningar som man måste göra. Men självklart kommer man också att titta på det material som man redan har framme men som kanske ännu inte är sammanfattat i någon rapport. Sigge Godin frågade om LSS. Jag antar att Sigge Godin menade personlig assistans. Den frågan har regeringen avgjort i dag genom att anta en proposition som kommer till riksdagen i början av nästa vecka. Den här debatten handlar ju om att prioriteringarna mellan olika inslag kanske skall ligga någon annanstans än i diskussionen om huruvida man har ett analysmaterial när det gäller avgifter och annat. Men enligt min uppfattning var det rätt att göra denna matmomssänkning av flera skäl. Den påverkar flera strukturer i samhället. Den påverkar kostnadsbilden för alla hushåll, för dem som har inkomster från pensionssystem, sjukersättning, a-kassa, men också för dem som har låga inkomster från ett förvärvsarbete. Den påverkar dessutom hur kostnadsutvecklingen framöver kommer att se ut och det i sin tur har en gynnsam effekt på hela den ekonomiska utvecklingen, både på kort och lång sikt. Jag tycker att det är ett litet väl enkelt knep att ställa matmomsbeslutet mot andra förändringar som vi har varit tvungna att vidta. Om det hade varit så, Sigge Godin, att man hade varit orolig för den här typen av svåra prioriteringar - jag tycker också att de är svåra - kunde den förra regeringen ha gjort en hel del annorlunda prioriteringar 1991, 1992, 1993 och 1994, så kanske denna riksdag hade haft helt andra förutsättningar att välja mellan olika nyttigheter och reformer.
Fru talman! Socialministern säger en del kloka saker om att jämkningsförfarandet kanske inte riktigt fungerar som det skall. Det är svårt att klampa in på kommunernas områden och förvissa sig om att de skall kunna balansera detta mot statens insatser och statens beräkningar. Jag förstår väl att budgetberedningen fortsätter såsom den alltid har fortsatt i regeringskansliet. Men det var ändå 1993 som man började ta fram de olika rapporterna. Socialministern har skrivit att de är sju stycken. Det kanske är fler än så. Men vi behöver inte hålla på år ut och år in och konstatera att människor far illa. Vi måste hitta någon form av lösning och vi bör göra det tillsammans. När det gäller matmomsen, Ingela Thalén, är det klart att vi två som sitter här med goda inkomster får ut mycket. Det är en dålig fördelningspolitik att använda ett sådant förslag och driva igenom det här i kammaren. Det kan finnas partier som tycker att det är jättebra, men Folkpartiet delar inte den uppfattningen. Det handlar om att man, när det är brist på pengar, måste se till att de svaga grupperna så långt möjligt går skadeslösa. Vi har efter detta utredande och utredande, med rapport efter rapport, hamnat i den situationen att människor far illa. Jag tror att Ingela Thalén och jag i grunden säkert är överens om att det känns tråkigt att det har blivit så här. Men jag tror inte att man skall belasta enbart andra regeringar, när man har fortsatt i de spåren och när man fortsätter att dra in och dra in rent generellt utan att pröva hur de allra svagaste människorna i Sverige har det. Jag hade hoppats att det skulle kunna komma ett besked redan i vår, så att vi inte får samma debatt i höst. För det här måste komma upp på nytt om vi inte ser något förslag från regeringen.
Fru talman! En av anledningarna till att Vänsterpartiet ville ha en levnadsnivåundersökning var just att vi såg att det skulle fattas ett antal beslut som det skulle bli väldigt svårt att överblicka konsekvenserna av. Men när man får reda på saker och ting förutsätter vi också att man måste kunna vidta akuta åtgärder om det skulle behövas. Socialministern säger att det har kommit fram rapporter som skall publiceras nästa vecka som visar att låginkomstpensionärerna inte har drabbats så mycket ekonomiskt, alltså att deras ekonomiska villkor inte har förändrats så mycket. Men det handlar bara om pengarna. Det är också så att om allting i deras omgivning har blivit dyrare, och det har vi pekat på allesammans här, är det klart att pengarna räcker till mycket mindre. Vi har också i socialförsäkringsutskottet tagit initiativ till fördelningspolitiska konsekvensanalyser, som vi tycker är mycket viktiga. Dem har Ragnhild Pohanka också tagit upp. Jag tror att när man vet hur det ser ut, när man har gjort konsekvensanalyser innan man fattar ett beslut, skulle man inte försämra så mycket som man gör för låginkomstpensionärerna. Ändå tycker jag att den här debatten i dag har visat på att socialministern tar frågan på största allvar. Fru talman! Jag skulle vilja avsluta med att säga att socialministern och jag träffades första gången i pensionsarbetsgruppen, och socialministern bidrog till att göra livet litet enklare för mig genom att lära mig en massa saker. Eftersom jag tror att det här är sista gången som jag för en interpellationsdebatt med socialminister Ingela Thalén skulle jag vilja ta tillfället i akt och hälsa henne hjärtligt välkommen till stockholmarnas länsbänk igen.
Fru talman! Jag tycker att det är utmärkt att man har både konsekvensanalyser och levnadsnivåundersökningar samt att man gör beräkningar. Får jag bara säga en sak. Det finns ett korrigeringsinslag i besluten om de grupper bland pensionärerna som vi kallar för de sämst ställda pensionärerna. Ibland måste vi kanske vara tydliga och peka på vilka vi avser. Oftast avser de flesta debattörer dem som har folkpension och pensionstillskott och därmed har bostadstillägg för höga boendekostnader. När man tittar på de beslut som har fattats kan man se att just inkomsterna för de grupperna har korrigerats upp genom förändringar, procentberäkningar och annat. Däremot finns det grupper alldeles däröver som inte fullt ut har kunnat nyttiggöra sig t.ex. bostadstillägg. Där finns det grupper som man nog kan säga kommer mer i kläm. Det är viktigt, tycker jag, att man uttrycker det här väldigt tydligt, inte minst att man uttrycker det tydligt i termer av att det finns grupper av pensionärer som skulle vara extremt beroende av socialbidrag. Där delar jag Ragnhild Pohankas uppfattning att man får vara noga med att peka på att det oftast gäller dem som kanske inte har folkpension eller pensionstillskott beroende på att de kommit till Sverige under senare år. I övrigt vill jag tacka för välgångsönskningarna och ser fram emot att återta min plats i riksdagen.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om regeringen har några planer på att förbättra den - som hon uttrycker det - nästintill obefintliga kontrollen av tandvårdsmaterial. Vidare har hon frågat var regeringen anser att ansvaret ligger för patienter och personal som får problem av tandvårdsmaterial. och har införlivats med svensk rätt genom särskilda författningar. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet. Av direktivet framgår att det för alla medicintekniska produkter skall finnas ett rapporteringssystem för olycksfall m.m., som beror på produkterna. De fel som skall rapporteras är sådana som kan leda till eller har lett till en allvarlig försämring av en patients eller användares hälsotillstånd eller till hans död. Bestämmelser om tillverkarnas skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Ett generellt krav för alla medicintekniska produkter är att tillverkaren skall förse varje produkt med de upplysningar som användarna behöver med hänsyn till den utbildning och kunskap de har. Detta skall ske för att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt, varför användaren bl.a. måste få upplysningar om eventuella sidoeffekter. Tillverkaren skall också ge sådana anvisningar som gör det möjligt för användaren att informera patienten om kontraindikationer och om försiktighetsmått som skall vidtas. Utöver de åtaganden som gäller genom direktivet om medicintekniska produkter kan medlemsstaternas myndigheter inrätta nationella rapporteringssystem som riktar sig mot hälso och sjukvårdens institutioner och personal. I Sverige har vi valt att göra det. Bakgrunden är bl.a. att riksdagen har gett regeringen till känna att ett biverkningsregister skall upprättas för dentala material. I regleringsbrev den 16 juni 1994 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett sådant register. Efter att ha övervägt inkomna intresseanmälningar om att inrätta och driva ett biverkningsregister för dentala material har Socialstyrelsen beslutat att ge ett sådant uppdrag åt Umeå universitet. Legitimerade tandläkare, legitimerade tandhygienister och legitimerade läkare skall rapportera till registret. Förberedelsearbetet med att inrätta biverkningsregistret för dentala material vid Umeå universitet påbörjades i januari månad i år. Det fortlöper planenligt och i samråd med bl.a. de odontologiska fakulteterna, Tandvårdsskadeförbundet och de fackliga organisationerna för att få en så bred förankring som möjligt. Registret skall vara i drift senast den 15 april 1996. Dess tillkomst kommer förhoppningsvis att väsentligt förbättra möjligheterna att klarlägga förekomsten och arten av biverkningar som kan sättas i samband med dentala material. Vad gäller ansvaret för patienter som får problem av tandvårdsmaterial kan jag konstatera att tandvårdspersonal, på motsvarande sätt som annan personal inom hälso och sjukvården, omfattas av lagen om åligganden för personal inom hälsooch sjukvården. Det innebär bl.a. att en patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om en patient ändå får en skada eller problem av behandlingen kan ersättning lämnas från tandvårdsförsäkringen. Vad gäller personal som får problem av tandvårdsmaterial gäller samma bestämmelser för dem som arbetar inom tandvården som för andra yrkesgrupper. Men jag vill särskilt framhålla vikten av att det biverkningsregister som är under uppbyggnad också omfattar uppgifter om de problem personal drabbas av.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag har egentligen fått svar på det jag ville ha svar på. Siw Persson har sagt ungefär det jag tänkte säga, så jag skall gå litet utanför det. Jag kände faktiskt inte till det sista om olika tandvårdsmaterial. Jag vill också tacka socialministern för hennes tid som socialminister. Det här är min sista debatt med henne. Jag har tyckt att socialministern har varit en utmärkt representant för Moder Svea, och hon kommer naturligtvis att vara en utmärkt representant även i riksdagen. Jag vill verkligen utnyttja socialministerns sista interpellationsdebatt. Jag tycker också att det är märkligt att man har valt Umeå. Det finns ju amalgamvårdsenheter i både Uppsala och Stockholm som kanske skulle knutits hårdare till den här utredningen. Jag delar också Siw Perssons uppfattning att Läkemedelsverket skulle ha varit den allra lämpligaste enheten. De ökade allergierna på olika områden beror naturligtvis på den ökade närkontakten med de olika material vi har i dag. Det finns ju så många tusentals kemiska material, och vi vet inte vilken effekt de har på människan. Det dröjde ju väldigt länge innan det erkändes att kvicksilvret i amalgamet var ett gift som man hade i munnen. Det var ett oerhört motstånd från läkare och tandläkare. Många har som jag själva bekostat sin sanering och inte ångrat det ett ögonblick, men alla har ju inte möjlighet att bekosta detta själva. Man märker en betydligt förbättrad hälsa efter en amalgamsanering hos de flesta om det görs på rätt sätt. Men jag förstår inte varför man inte skall kunna få tillgång till vad produkterna innehåller. Man får titta i sina egna patientjournaler, men man får inte reda på vad det är för material man har i sin mun. Det är verkligen betänkligt. Det finns 40-75 ton kvicksilver i våra munnar i Sverige. Naturvårdsverket har förordat att amalgamrester skall slutförvaras i bergrum. Det talar litet grand om vilket gift vi handskas med. Man måste också göra något åt krematoriernas utsläpp av kvicksilver. Det finns ju bra reningsmetoder som man nu har prövat i Örebro. Det finns alltså möjlighet att även i det sista skedet ta vara på giftet så att det inte kommer ut i naturen och skadar oss människor. Det har varit ett väldigt motstånd även från Socialstyrelsen. Jag tycker att det är viktigt att man påpekar detta för att kunna motarbeta det och försöka få upp denna fråga i ljuset. Kunskaperna finns ju i dag. Kronisk lågdosexponering för kvicksilver från amalgam leder till en upplagring i kroppens olika organ eftersom utsöndringen är långsam. Också därför behövs den här utredningen. Jag vill inte göra detta till en allmän amalgamdebatt, därför att det är inte frågan om det. Men det är viktigt att dessa utredningar kommer till stånd och att de sköts på rätt sätt och med rätt kompetens. Jag vill vädja till socialministern att syna detta ytterligare. Det mesta är redan sagt, och jag känner inte att det är någon mening att upprepa Siw Perssons olika förslag utan jag lämnar detta. Det finns alltså amalgamersättning, men det finns risk för att de redan allergiskt reagerande amalgamsjuka reagerar även på dessa material. Då måste man få veta vad de innehåller. Det är den viktigaste uppgiften här.
Fru talman! Siw Persson lyfte i sitt inlägg fram synpunkter på hanteringen inom Socialstyrelsen som är helt obekanta för mig. Den enda information jag har - förutom det som framgår av svaret, att man har börjat samarbeta med Umeå universitet - är att det fördes diskussioner om huruvida något annat universitet eller KI skulle komma i fråga. När det gäller frågan om obligatorium visavi frivilligarbete, vill jag säga att detta inte är frivilligt i den meningen att man kan låta bli. Vad det handlar om är ett motivationsarbete, dvs. se till att få in ett bra underlag, få in omfattande material, få en fortlöpande rapportering osv. Det är det som jag uppfattar som avsikten. Enligt min uppfattning skall allt material lämnas in. När det gäller samverkan mellan Tandvårdsskadeförbundet och de fackliga organisationerna är det samma sak. Jag har utgått från att de har varit med i förberedelsearbetet. Jag har inte haft anledning att tro någonting annat än att så har varit fallet. I fråga om NEOM delar jag uppfattningen att man skall ha reda på vad produkterna innehåller och att vi som enskilda medborgare och som patienter skall ha rätt att ta reda på vad vi plockar i oss, oavsett om det är tandvårdsmaterial, tabletter eller någonting annat.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

Där går man också in på alla områden, oavsett vem som är producent. Jag tror att det kommer att ge en del framgångar också när det gäller tillsynen över tandvårdsområdet. I övrigt delar jag den uppfattning som Siw Persson har fört fram, dvs. att man måste få veta vad det handlar om när man stoppar något i kroppen, även när det gäller tänderna.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Vår enade front mot narkotikamissbruk har stor betydelse. I dag visar sig sprickor i denna front. Dagens ungdomar matas med dubbla budskap om droger. Polisens uppgift är bl.a. att stödja föräldrar i deras fostrarroll. I helgen saboterade Gudrun Schyman polisens arbete genom att se till att den lokal som stängts av polisen fick hålla öppet. Samtidigt kom uppgifter om grunderna för polisens stängningsbeslut. Urinprov innehöll amfetamin och blandningar av ecstasy, cannabis, morfin, amfetamin och LSD. Beslag av 200 doser av bl.a. LSD och kokain gjordes. Ansvarskännande vuxna inser att verksamheten måste stoppas tills det klargjorts hur man får den narkotikafri. Det har länge varit känt att narkotika förekommer på Docklands.

Min fråga till socialministern är:

Fru talman! Det är naturligtvis oerhört allvarligt att man i viss utsträckning kan uppleva att ungdomar nu faktiskt lättare får tag i och lättare prövar narkotika. Jag hade själv ett sammanträffande med Nackapolisen och socialarbetare som har tillbringat ganska mycket tid på Docklands, och de beskrev för mig förekomsten av droger som relativt omfattande just där. Det får naturligtvis inte förekomma, självklart inte. Samtidigt är det naturligtvis också viktigt att de ungdomar som alls inte är intresserade av narkotika utan av att dansa skall få möjligheter att göra det. Jag tror att den väsentliga uppgift som de vuxna har är att samarbeta kring frågan om hur man kan erbjuda de ungdomarna den miljö som ger möjligheter att få dansa och att slippa att träffa på narkotika.
Fru talman! För mig är detta inte i första hand en fråga om Docklands, utan det handlar om att den enade fronten mot narkotika håller på att spricka. Jag har i dag på morgonen varit på besök på Maria Ungdom och fått den uppfattning som jag själv har bekräftad. Vad som bl.a. framkom var att väldigt många föräldrar, som i och för sig är emot bruket, har svårt för argumenten. När jag frågar efter åtgärder innebär det bl.a. att jag undrar över om statsrådet har några tankar om hur vi på ett bättre sätt kan stödja föräldrarna i deras argumentation gentemot barnen, eftersom det är föräldrarna som är avgörande, oberoende av om barnen går till Docklands eller någon annanstans.
Fru talman! När vi talar om den svenska narkotikapolitiken t.ex. ute i Europa är en av de saker som går att beskriva att vi i det svenska samhället har, eller åtminstone har haft, en mycket glädjande enighet - en total enighet skulle man kunna säga - om att hålla narkotika borta från våra ungdomar och vårt land och om att arbeta både preventivt och behandlingsmässigt på ett sådant sätt att vi verkligen håller en enad front. Vi politiker har naturligtvis också ett alldeles särskilt ansvar på den punkten. Det är också därför som vi t.ex. arbetar med det nationella handlingsprogrammet. Det skall sedan få avläggare regionalt och lokalt så att vi i hela samhället kan samarbeta med den enighet som hittils har varit en så god grund att vi i Sverige har kunnat bekämpa narkotikans spridning mera framgångsrikt än nästan någon annanstans.

Fru talman! Jag vill göra en återkoppling till min tidigare fråga. Jag skulle gärna vilja veta om statsrådet är beredd till en bredare diskussion kring frågan om hur vi gemensamt kan stödja föräldrarna i deras avgörande kamp mot barnens eventuella bruk.
Fru talman! Jag hoppas att Björn Samuelson har rätt och att fronten verkligen inte är bruten. Jag är tyvärr inte riktigt lika säker på den saken som jag var tidigare efter vad som har hänt. Men jag hoppas verkligen att det är så. Den enade fronten är en viktig del när det gäller stödet till föräldrarna. En annan mycket viktig sak är att arbeta med det nationella handlingsprogrammet just för att skapa det allmänna stöd i samhället som också är det bästa stödet för föräldrar.
Fru talman! Jag skall förenkla min fråga något. Den enade fronten är inte bruten. Det är viktigt att understryka detta.
Fru talman! Det är förstås mycket viktigt att vi politiker är ute bland människor, träffar ungdomar och uppträder som goda exempel.
Fru talman! Jag vill ärligt och uppriktigt säga att jag hade unnat Ingvar Carlsson att lämna statsministerposten i en annan arbetsmarknadspolitisk situation än den som för närvarande råder. Det skulle inte falla mig in att tro någonting annat än att Ingvar Carlsson skulle vilja göra allt för att lämna efter sig andra arbetslöshetssiffror än de som vi nu har. Därför undrar jag om det inte vore rimligt att Ingvar Carlsson som en av sista åtgärderna i sitt höga ämbete tog tillbaka det beslut som innebar att småföretagare - som ju måste få luft under vingarna i stället för att vingklippas - skall betala moms innan de fått betalt för sina varor.
Fru talman! Alf Svensson har naturligtvis rätt i att den tredubbling av arbetslösheten som ägde rum i Sverige mellan 1991 och 1994 är en mycket tung börda för den regering som tillträdde 1994, speciellt som vi under hela efterkrigstiden under de perioder när vi har haft ansvaret har sett till att upprätthålla full sysselsättning. Det gällde också under 80-talet. När alla andra gav upp gick vi mot strömmen. Det är också riktigt att vi har en fortlöpande dialog med småföretagarna. Det som de har prioriterat i våra samtal har för det första varit att pressa ned räntorna, för det andra att försöka få till stånd en lånemarknad som gör att de kan låna pengar och för det tredje att se till att det blir en efterfrågan i samhället, så att de kan sälja sina produkter. Detta har präglat den socialdemokratiska regeringens åtgärder under den här perioden. I övrigt har alla fått vara med om att bära bördor: löntagare, pensionärer och också företagare. Jag tycker att vi har haft en väl avvägd politik för att få ordning på Sveriges ekonomi.
Fru talman! Jag undrar hur kammarledamöterna eller ledamöterna på statsrådsbänken skulle reagera, om de fick betala skatt på lönen innan de fått någon lön. Det är frågan huruvida den principen är rimlig som jag försöker få Ingvar Carlsson att svara på. Den skall inte ställas i motsats till det övriga som gjorts för att pressa ned räntan. Jag tror inte att räntan hade stigit, om vi hade haft en vettig tingens ordning på det här området. Jag kan, fru talman, vidare inte låta bli att säga att jag hade väntat mig att Ingvar Carlsson skulle lasta alla sina bekymmer på de tre år då fyrpartiregeringen existerade.
Fru talman! Jag kan ju inte trolla bort verkligheten. Arbetslösheten tredubblades under de tre borgerliga åren. Jag upplever det som en stor börda. Den verkligheten kan jag inte dribbla bort. När vi nu har åstadkommit åtstramningspaketet om 118 miljarder, förmodligen den kraftigaste sanering som någon regering har vidtagit, får vi följande besked, Alf Svensson: Det som ni gör är alldeles riktigt. Det är bara ett fel, och det är att ni stramar åt på mitt område, det som jag är berörd av. Hade vi fallit undan för sådan kritik, hade vi säkerligen haft en ränta som legat 3 % högre än vad den gör i dag. Det hade varit verkligt illa för småföretagarna. Vi tog vidare undan företag med omsättning under 10 miljoner kronor. Det gör att de minsta företagen faktiskt slipper det här problemet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till antingen socialministern eller finansministern. Jag skulle vilja vidarebefordra den från en ung och förtjusande kvinna, som sitter i rullstol. Hon tog humorn till hjälp för att framföra den, i form av en limerick: sa: Är det verkligen så, att alla svenskar måste gå för att Persson skall hålla balansen? Frågan utgår från att personer med omfattande funktionshinder länge har existerat på andras godtycke. Jag undrar: Tänker regeringen nu verkligen rasera rätten till personlig assistans, rätten att själv bestämma över de mest grundläggande behoven i livet för ca 6 000 av de sämst ställda människorna i vårt land?
Fru talman! Hade jag fått litet tid på mig, hade jag möjligen i min tur kunnat replikera med en limerick, men tyvärr har jag inte den tiden till förfogande. I dag har regeringen beslutat om att lägga fram en proposition för riksdagen där vi behandlar förslaget om personlig assistans. Tiden är för knapp för att jag skall kunna gå in på alla detaljer, men av de förslag som ursprungligen fanns från utredningen är det några få områden som blir berörda. Det gäller för det första en uppstramning av bedömningen. Inga grupper är undantagna, men man skall vara stram i bedömningen. Den bedömningen vilar på den ursprungliga handikapputredningens förslag. Det gäller för det andra relationen till kommunerna. Det gäller för det tredje ett förslag som innebär att man i stället för att spara tid under ett år sparar tid enbart under ett kvartal. Vi kommer för det fjärde att utreda förhållandet mellan stat och kommun vad avser ansvaret för ekonomin.
Fru talman! Jag vill bara säga tack så mycket och hoppas att det här förslaget verkligen kan accepteras av alla.
Fru talman! Jag har tre korta frågor till försvarsministern. Han sade enligt TT i förra veckan att om den borgerliga regeringen inte hade bedrivit en viss försvarspolitik, skulle "neddragningarna på det svenska försvaret kunnat bli betydligt mer måttfulla". Jag frågar: Hur mycket mera måttfulla skulle de ha blivit? Vilka förband skulle ha fått vara kvar? Min andra fråga har samband med en debatt som jag har haft med försvarsministern om försvarsekonomi. Den utredning som han själv har tillsatt har i och för sig gett mig rätt, men jag har per brev den 25 september ställt ett antal frågor till försvarsministern. Trots upprepade påminnelser har han vägrat att svara. Jag frågar försvarsministern: När får jag svar? Den tredje och sista frågan är: Är det sant att försvarsministern har räknat fel på flera miljarder kronor i priskompensationsmedel?
Fru talman! Det är trevligt att få en fråga från min företrädare, tillika riksdagens förste vice talman. Jag är glad för frågan, eftersom den ger mig tillfälle att något få tillbakavisa de angrepp som moderaterna i dag riktar mot socialdemokrater och centerpartister i försvarsfrågan. Anders Björck har fått svar på sina tidigare frågor. Han undrar från vem jag har fått uppgifterna att orsakerna till merparten av de besparingar som nu måste göras på försvarsbudgeten härrör från den tid då Anders Björck satt som försvarsminister. Jag har fått dem från Försvarsmakten och från överbefälhavaren. Av Försvarsmaktens egna beräkningar, som jag fick i måndags framgår det tydligt att 60 % eller tre femtedelar av minskningen av den ekonomiska ramen under nästa försvarsbeslutsperiod beror på de svarta hål som jag ärvde efter Anders Björck.
Fru talman! Det som försvarsministern säger är inte sant, och han svarade icke på mina andra frågor. För det första är frågan om de svarta hålen utklarad i den utredning som försvarsministern själv tillsatte. Den visar att jag har rätt och försvarsministern fel. Försvarsministern har för det andra icke svarat på min fråga varför han trots upprepade påstötningar icke har besvarat mitt brev av den 25 september med preciserade frågor. För det tredje och sista: Hur många miljarder har försvarsministern räknat fel på i budgetpropositionen när det gäller priskompensationsmedel?
Fru talman! Jag kommer nu med ett par obehagligheter till Anders Björck. Startåret för ÖB:s beräkningar av verksamhetsindragningen är 1992. Det är inte det budgetår, 1995/96, då den socialdemokratiska regeringen efter en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet började sänka försvarsanslagen. Vad som hände på anslagsfronten mellan 1992 och 1995 har man tidigare struntat i att ta med i beräkningen, och det var mycket som då hände. Anders Björcks statsrådstid, medförde en urholkning av försvarsramen, men den urholkningen ledde inte till någon minskad verksamhet eller till några organisatoriska förändringar. Man tog helt enkelt inte tag i frågan. Vidare medverkade Anders Björck till att invagga försvarsmakten i tron att effekten av kronans depreciering, den förlorade köpkraften, skulle kompenseras fullt ut. Så skedde inte, och försvarsramen urholkades ännu mera. Fru talman! Jag skall spä på med ytterligare en sak. Min företrädare medverkade till att försvaret beställde ofinansierat materiel. Enbart projektet Bamse var ofinansierat med en miljard kronor. Dessa räkningar hittade jag i Anders Björcks skrivbordslådor när jag tillträdde i oktober 1994.
Fru talman! Vad försvarsministern säger är inte sant. Jag upprepar två frågor. Varför har försvarsministern i så fall inte svarat på brev med de preciseringar som jag har krävt? Jag kan förstå varför han inte har gjort det. Nu måste försvarsministern, som är så duktig på att räkna, svara. Med hur många miljarder har han räknat fel i priskompensation i den budget som han har lagt fram? Det är flera miljarder. Men ge oss siffran, herr räknemästare!
Fru talman! Jag har fått många brev från Anders Björck. Såvitt jag förstår har jag även om det är fattigt ställt på många områden ändå svarat på alla brev. De finns i Försvarsdepartementets brevdiarium. Men så här lätt skall inte Anders Björck komma ifrån den här frågan! Om jag hade kommit till ett dukat bord när den socialdemokratiska regeringen tillträdde hade den tioprocentiga nedskärningen av försvarsanslagen som riksdagen har beslutat om, och som är mycket måttfull, lett till en mycket måttfull neddragning av verksamheten. Två femtedelar av den samlade tjugofemprocentiga verksamhetsneddragningen beror faktiskt på saker och ting som fanns före det att den nuvarande regeringen tillträdde. Med andra ord: Hade inte Anders Björck varit så gentil och lättsinnig hade Försvarsmakten dragit ner på verksamheten. När anslagen drogs ner och försvarsramen urholkades hade konsekvenserna för denna kammare inte blivit så stora när vi Luciadagen i år skall ta ställning till försvarsbudgeten. I den här frågan är jag verkligen pigg, och jag tar alla möjliga debatter med min företrädare på den här punkten!

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern om fastighetstaxeringsvärdena. Jag fick ett vänligt brev den 10 januari i år som svar på min fråga om det egentligen var lagligt att åsätta taxeringsvärden som i praktiken är högre än marknadsvärdet. Finansministern hänvisade där till att det finns tidningsuppgifter om att LRF håller på att pröva legalitetsprincipen, dvs. om det faktiskt är lagligt med en del av de taxeringsvärden som har åsatts. som har skett på många ställen i Dalarna - dvs. att det åsätts högre taxeringsvärde än vad det går att sälja en fastighet för?
Fru talman! När det gäller sakfrågan - en prövning av taxeringsvärden och legalitetsprövning - är den, som fru Hambraeus säger, föremål för process. Jag vill därför inte kommentera den delen i frågan. Det som fru Hambraeus och jag tidigare har diskuterat, och där vi nog har funnit varandra, är att det i den nya taxeringen finns ett inslag av kantighet som det gamla systemet garderade sig emot genom att vi hade ett omfattande nät av förtroendevalda i taxeringsnämnden. Jag har också tidigare i debatt i kammaren uttalat att jag inte är främmande för att konstruktivt pröva att återigen utnyttja lekmän för att granska taxeringsvärden. I vilken utsträckning det låter sig göras i en rationaliserad skatteförvaltning är i dag svårt att säga. Men i grunden har jag på den här punkten samma värdering som Birgitta Hambraeus.
Fru talman! Jag ber verkligen att få tacka finansministern för svaret. Jag hoppas på att det kommer att kunna bli ett resultat av finansministerns åsikter i frågan. Får jag samtidigt passa på att tacka för de angenäma, trevliga och instruktiva interpellationsdebatter vi har haft under den tid finansministern har varit finansminister. Det är nämligen sista gången, såvitt jag förstår, som jag får anledning att tala till Göran Persson i egenskap av finansminister.
Fru talman! Jag skulle vilja ha litet vägledning av den avgående statsministern inför valet av ny statsminister. I kommentarerna till regeringsformen sägs det att skillnaden mellan att rösta för och att lägga ner rösten i ett sådant val är att det i förra fallet handlar om ett direkt stöd och i det senare fallet handlar om ett indirekt stöd. Jag skulle vilja höra Ingvar Carlssons bedömning, efter lång erfarenhet som statsminister och efter att ha deltagit i ett antal sådana val: Hur bedömer statsministern den politiska och konstitutionella skillnaden mellan det direkta och indirekta stödet? Vad är innebörden av det? Vilka konsekvenser drar regeringen, eller har Ingvar Carlsson dragit, av dessa olika beteenden i röstförfarandet?
Fru talman! Det har nog i praktiken varit så att partierna har haft litet olika uppfattningar på den punkten och dragit olika slutsatser. Därför tror jag inte att man kan påstå att det finns en alldeles klar teori på den här punkten. Röstar man för regeringen har man därmed mer aktivt ställt sig bakom den. Lägger man ner sin röst har man markerat att man inte motsätter sig regeringen men därmed också deklarerat att man kanske inte är beredd att gå lika långt i ansvarstagande som regeringsunderlag. Ännu viktigare tycker jag emellertid att det är - och nu talar jag politiskt allvar - vad man går ut och säger till väljarna i valrörelsen. Ger man där beskedet att man t.ex. är en del av den samlade arbetarrörelsen, och ger väljarna intrycket av att om det blir en socialdemokratisk regering har man därmed skapat en trygghet för den regeringen, uppfattar väljarna det som en garanti. Röstar man på det parti som uttalar sådana garantier skall man t.ex. inte behöva riskera en regeringskris under mandatperioden. Det tycker jag kanske trots allt är allra viktigast. Där har jag haft en del synpunkter i det förflutna. Men det kan vi ta i annat sammanhang.
Fru talman! Jag kan bara hålla med statsministern, att om det är något parti som utfärdar sådana garantier kan jag helt instämma i slutsatsen. Det har inte någon som helst relevans när det gäller mitt parti. Men det förmodar jag att statsministern inte heller menade. Jag skulle ändå vilja att statsministern litet grand utvecklade innebörden av det indirekta stödet. När det gäller samarbete med andra partier efter detta val, har då valet av samarbetspartner någonting att göra med röstbeteendet i valet av statsminister? Jag har ändå av den historiska erfarenheten förstått - t.ex. vid valet av den nya Folkpartiregeringen, jag tror det var år 1978 - att man inom Socialdemokraterna har dragit ganska bestämda slutsatser av huruvida man har röstat aktivt för eller gett det indirekta stödet.
Fru talman! Fyra år är en lång tid inom politiken. I en riksdag kan det inträffa saker som gör att en politisk konstellation som kanske inte var så trolig eller tydlig i en valrörelse ändå växer fram under riksdagsarbetets gång i en viss fråga eller på ett visst område. Därför tror jag inte att det går att dra slutsatsen att man på grundval av omröstningen vid en regerings tillkomst kan bedöma hela mandatperioden. Det kan komma att inträffa saker som gör att två partier finner varandra och det utvecklas ett samarbete som t.o.m. kan leda fram till regeringsombildning och koalition. Jag tror inte att man kommer längre än vad jag här har sagt. Markerar man ett direkt stöd genom att rösta för har man en starkare förpliktelse att bidra till politisk stabilitet. Talmannen uppfattar det på det sättet i de föregripande diskussionerna. Lägger man ner sin röst har det partiet ett något mindre ansvar. Längre tror jag inte att jag kan komma.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern om operations och behandlingsköerna inom svensk sjukvård. De var under en mycket lång tid ett stort problem för sjukvården, men förstås allra mest för dem som väntade. Efter en folkpartimotion till riksdagen 1991 infördes den s.k. vårdgarantin från den 1 januari 1992. Under åren därefter minskade köerna tydligt, och det blev en klar förbättring för de människor som behövde hjälp. Härom veckan kom en rapport som visade att köerna har växt avsevärt sedan sommaren 1994. En delförklaring är förstås sjuksköterskestrejken, men det är som sagt bara en delförklaring. Min fråga är: När bedömer socialministern att väntetiderna till dessa angelägna operationer och behandlingar är nere på den nivå där de var innan socialministern tillträdde?
Fru talman! Det är faktiskt ganska svårt för mig att för närvarande ange något exakt datum. Landstingsförbundet har tillskrivit regeringen och bett om förnyade diskussioner med anledning av just den bakgrund som Bo Könberg talar om. På några områden har köerna blivit alltför långa. Regeringen har påpekat att den är beredd att fortsätta diskussionerna med Landstingsförbundet. Jag vill dock understryka att sjukvårdshuvudmännen i en nyligen tecknad överenskommelse om vårdgaranti har åtagit sig att på olika sätt tillse att denna följs upp. Vårdgarantins principer om exempelvis väntan på operation och annan behandling skall följas. Om det egna landstinget inte kan klara av att tillmötesgå önskemålen skall det finnas möjlighet att välja någon annan sjukvårdsgivare.
Fru talman! Jag har förstås stor förståelse för att socialministern inte kan ange exakt vilken dag eller eftermiddag vi är tillbaka i den situation vi befann oss i före regeringsskiftet. Min fråga avsåg mer att alla de människor som är beroende av denna hjälp skulle få en antydan om när detta skulle kunna ske. Sett ur regeringens och socialministerns synvinkel är läget gott, i och med att Socialdemokraterna efter det förra valet har såväl regeringsmakten i Sverige som makten i praktiskt taget alla de svenska landstingen. Jag vill alltså upprepa min fråga: När ungefär tror socialministern att vi är tillbaka i den situation vi befann oss i före regeringsskiftet?
Fru talman! Bo Könberg är ju inte någon oerfaren riksdagsledamot. Han vet att den fråga han ställer är litet grand som frågan: "Har ni slutat att slå er make?" Om man över huvud taget aldrig har börjat är det naturligtvis en mycket svår fråga att svara på. Jag vill upprepa det jag sade tidigare. På några av de områden där det finns problem i dag kommer man säkert ganska snart ned till kortare kötider, bl.a. beroende på återhämtningen efter den strejk som har varit. På andra områden kan det föreligga behov av insatser från sjukvårdshuvudmännen i form av omorganisationer och särskilda insatser. Som jag sade kommer regeringen också att ta upp en diskussion med sjukvårdshuvudmännen med anledning av den skrivelse de har sänt till regeringen. I skrivelsen påpekas en del problem som uppstått i anslutning till strejken.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. I nuvarande arbetsmarknadsläge är det kvinnorna som är förlorarna. Enligt den statistik från SCB som kom för knappt en månad sedan ökade antalet arbetslösa kvinnor under 1995 nästan lika mycket som antalet arbetslösa män minskade. Under en lång period har männens arbetslöshet minskat och kvinnornas ökat. I regeringens sysselsättningsproposition våren 1995 saknades beredskap för denna utveckling, som redan hade börjat med full kraft. Nu ligger fakta på bordet.
Fru talman! Jag tycker inte att beskrivningen att regeringen inte skulle ha varit förberedd på situationen är korrekt. Många drabbas av arbetslösheten, både kvinnor och män. Männen drabbades hårdast i början av nedgången under år 1991, 1992 och 1993. Från mitten av 1992 till 1994 skedde en kraftig nedgång i kommuner och landsting som slog väldigt hårt mot framför allt kvinnorna. Som situationen ser ut i dag har nedgången i kommuner och landsting bromsats. Det sker inte lika stora neddragningar av volymen anställda som det gjorde under den förra mandatperioden. Det är det ena som har hänt. Det andra som har hänt är att en större andel av de insatser regeringen gör för att ge de arbetslösa möjligheter till utbildning och kompetens och till att pröva nya jobb nu kommer kvinnorna till del. Kvinnornas andel i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökar hela tiden. Jag tycker alltså inte att beskrivningen är korrekt.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern tar upp utbildning och kompetensutveckling. Då kan man med sorg och bestörtning konstatera att regeringen har försvårat möjligheterna - inte minst för ensamstående mammor - att få den kompetensutveckling de verkligen skulle behöva. Vi har sett hur de som studerar med svuxa har minskat med en tredjedel på ett år. Det är ingen bra utveckling. Nu kommer dessutom SCB:s nya rapport som gäller framtidens jobb. Den visar att de mansdominerande yrkena kommer att öka, och att behoven av de kvinnodominerande yrkena i stor utsträckning kommer att minska. Jag kan inte se någon riktig beredskap från regeringens sida för denna utveckling.
Fru talman! Fru Frebran återkommer med samma argumentation. Först och främst vill jag säga att antalet kvinnor som har fått chans till satsningar via arbetsmarknadspolitiken har ökat. Den intressanta frågan är vad som görs för att förbättra arbetsmarknaden. Man kan då konstatera att den borgerliga regeringen försämrade arbetsmarknaden. Under den förra mandatperioden försvann ungefär 500 000 jobb. Under nuvarande period ökar antalet arbetstillfällen. Visserligen ökar de alldeles för sakta, men det går ändå åt rätt håll. Ett av de områden som förbättrats mest sedan denna regering tillträdde är faktiskt privat tjänstesektor. Där går det nu betydligt bättre, och kvinnorna har en större chans. Uppbromsningen av neddragningen av antalet jobb i offentlig sektor är markant. Det försvann nästan 250 000 jobb i kommuner och landsting under den förra mandatperioden. På det området är det också en stor skillnad. Detta sammanhänger framför allt med att denna regering försöker få i gång ekonomin, och inte krympa den som den föregående regeringen.
Fru talman! Jag håller med om det som Rose Marie Frebran har sagt. Jag har fått signaler från en del kommuner om att det inte finns fler ungdomar till Datorteken. Det är slut på lagret, så att säga. Jag undrar om arbetsmarknadsministern funderar på att föreslå en regeländring så att arbetslösa kvinnor över 25 år i kompetenshöjande syfte kan få komma till Datorteken.
Fru talman! Jag kan svara väldigt kort på detta. I den Arbetsmarknadspolitiska kommittén har just denna fråga om olika gränsdragningar diskuterats. När vi har sett till att alla under 25 år fått möjlighet att delta i en aktivitet tror jag att det finns anledning att också nyttja de stora investeringar som har gjorts i form av ny teknik och datorer till att ge fler arbetslösa, också dem som är äldre, denna möjlighet.
Fru talman! Det var ett positivt svar. Lokaler, datorkraft och anställda står nu och kostar pengar och det vore synd att inte utnyttja detta. Jag tror att väldigt många på arbetsförmedlingarna blir glada över detta svar.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Statsministern har lång erfarenhet, och jag har relativt kort erfarenhet av riksdagsarbetet och som ledamot. Konsekvensanalyser används i dag ofta med gott resultat på andra politiska nivåer, men saknas ofta enligt mig i denna kammare inför viktiga beslut. Regeringen och utskotten har naturligtvis mer bakgrundsmaterial, men även där skulle detta kunna förbättras och föras vidare som ett bredare beslutsunderlag till kammaren. Riksdagens revisorer har också behandlat detta i sin rapport Bygga nytt eller avveckla? Den publicerades så sent som i går. Delar statsministern min uppfattning i frågan att det behövs ett bredare beslutsunderlag i kammaren?
Fru talman! Jag delar i princip den uppfattningen. Jag gav uttryck för detta i min sista partiledardebatt - den senaste partiledaredebatten mer generellt sett. Där sade jag att jag upplever att många frågor och många beslut som vi skall fatta i dag är så komplexa. Tidigare kunde man klarare se konsekvenserna av ett riksdagsbeslut. Det är naturligtvis olyckligt att det är på det sättet. Vi har delvis samma problem ute i kommunerna. Men ju bättre underlag man har desto bättre är det. Eftersom frågorna är mer komplexa och mer svåröverskådliga i dag ökar önskemålet om beslutsunderlag. Samtidigt vill jag säga att allt för ofta hamnar vi som politiker i den situationen att vi inte har det. Det går inte att få fram det ideala beslutsunderlaget. Skulle man vänta på det skulle man få vänta för länge för att fatta ett beslut. Det är den avvägningen vi ständigt har att göra.

Fru talman! Socialdemokraterna har ju under årtionden gjort kampen mot arbetslösheten till en av sina största och främsta förtroendefrågor. Nu ser arbetslösheten ut att öka mer än t.o.m. under den senaste borgerliga regeringsperioden, som av Socialdemokraterna ju annars utmålas som avgrundens år. T.o.m. finansminister Göran Persson, bl.a., har på senare tid tvingats inse att det är inom näringslivet snarare än inom den offentliga sektorn som framtidens jobb måste skapas. Han har t.ex. i en intervju i LO tidningen efterlyst en näringspolitik som stimulerar tillväxt. Min fråga till Göran Persson är: Tror finansministern att en socialdemokratisk politik som bl.a. utmärks av en diskriminerande beskattning av fåmansbolag, förinbetalning av moms, statens förmånsrätt vid konkurs och företagsrekonstruktion, diverse dolda löneoch sjukförsäkringsskatter som kallas för avgifter osv. verkligen är ägnade att stimulera näringsliv och företagande, tillväxt i sysselsättning och ekonomi.
Fru talman! Henrik S Järrel skulle kanske erinra sig uppgiften om 50 000 konkurser i små och medelstora företag och fråga sig varför de inträffade under den tid då han kunde påverka näringspolitiken. Svaret på den frågan är sönderkörda statsfinanser, skyhög ränta och fallande tillväxt. Nu har vi genom ett mycket konstruktivt samarbete med Centerpartiet vänt utvecklingen vad gäller statsfinanserna. Räntorna faller. Vi har en mödosam kamp framför oss att också klara de sista delarna i saneringsprogrammet. Det bästa som småföretagen kan få är offentliga finanser i balans, stabila låga räntor och folk som har kraft att efterfråga. Den typ av frågeställningar som Henrik S Järrel tar upp är sådant vi alltid kan lösa på ett eller annat sätt. Men är inte det första på plats, såsom det inte var för några år sedan, går det riktigt snett. 50 000 konkurser vittnar om detta.
Fru talman! Jag efterlyser fortfarande ett försök till svar från finansministern på frågan om hur han tänker sig att en tillväxtskapande och stimulerande näringslivspolitik skall se ut i socialdemokratisk tappning. Den kan ju inte bara bestå av balans i den offentliga ekonomin. Man måste väl göra något som också stimulerar näringslivet och företagandet om vi skall få flera jobb i näringslivet? Det tycks ju vara finansministerns uppfattning att vi skall ha det.
Fru talman! Eftersom det här kanske är sista gången vi har chansen att ställa frågor till Göran Persson i hans egenskap av finansminister och eftersom han upprepade påståendet att det är genom samarbetet med Centerpartiet som man fick ned räntan, skulle jag vilja be honom att något utveckla vad det var som åstadkom budgetsaneringen och den fallande räntan. Vilka andelar faller på olika partier när det gäller uppgörelser om budgetsaneringen?
Fru talman! Jag är ledsen, Johan Lönnroth, men den typen av matematik såsom styrning av ekonomisk politik där man tror att man med något slags direkt översättning av beräkningar till det ekonomiska livet skall kunna förklara saker och ting har ju tillämpats i vissa politiska och ekonomiska system, och det har ju gått väldigt snett. Det fungerar inte i Sverige heller. Det handlar om att vinna förtroende på en marknad, att ha en öppen marknadsekonomi och att se till att man skapar stadiga villkor för den ekonomiska politiken. Det kanske var så att det var först när vi lyckades träffa en överenskommelse över blockgränsen som det blev accepterat riktigt på allvar också utanför det här huset på de finansiella marknaderna. Det är väl där svaret ligger. Den som tror att man kan räkna på det ena eller andra sättet i det här sammanhanget kommer nog att bli besviken. Henrik S Järrel frågar efter ett näringspolitiskt program och hur man skall stimulera företagen. Där är jag något mindre specifik. Jag tror inte att vi skall gå ut och speciellt stimulera företagen. Jag tror att en allmän ekonomisk politik ger den bästa grunden för företagen i en öppen marknadsekonomi. Dit hör stabila offentliga finanser, ett väl fungerande utbildningssystem och en lönebildning som fungerar. Det är på den nivå som vi i den här kammaren och i regeringen kan göra insatser för att underlätta för företagandet. Om man går för långt i detaljeringsgrad hamnar man lätt i regleringarnas värld, och det tror jag inte ens att Henrik S Järrel önskar.
Fru talman! Jag tänker fortsätta med det som Henrik S Järrel började med. Många ställer sig i dag frågan varför vi inte har fått fler nya jobb trots högkonjunktur och tillväxt. Är det så att regeringens ständiga förändringar av ekonomiska spelregler för arbete och företagande helt har urholkat förtroendet för politiker och för makten? Ändrade spelregler skapar otrygghet. Otrygghet skapar inga nya jobb. Otrygghet leder till att människor avstår från att ta risker och passiviseras. Inga nya företag bildas, och inga företag vill växa, i alla fall inte i Sverige. Misstänksamheten mot politiken skrämmer bort det välbehövliga risktagandet och framtidstron. Sverige är nu på väg in i en lågkonjunktur. Ingen vet hur djup den blir, men många befarar det värsta. Låt mig upprepa Henrik S Järrels fråga. Är finansministern beredd att för Sveriges bästa införa långsiktiga ekonomiska spelregler som stimulerar arbete och som bidrar till risktagande, framtidstro och inte minst förtroende? Eller är det viktigare att tillgodose fackets och LO:s intressen?
Fru talman! Stabila spelregler är låg ränta, inte 500 % i ränta, Margareta E Nordenvall. Stabila spelregler är 100 000 nya jobb, inte 50 000 konkurser. Konjunktur är inte något som enbart gäller Sverige. Vi är en del av en världsekonomi. De arbetslöshetstal vi nu upplever i Sverige och den utveckling vi kan se framför oss delar vi med t.ex. Tyskland och den regering som sitter där. Om man på det sättet sätter in Sverige i ett internationellt perspektiv tror jag att det ger en del av förklaringen. Nu kan vi konstatera att vi genom en framgångsrik ekonomisk politik åtminstone har kommit så långt att vi kan börja mäta oss med omvärlden vad gäller dessa förutsättningar. Det var inte riktigt fallet för något år sedan.
Fru talman! I dagens tidning kan man läsa olika dystra utsagor, t.ex. alla kurvor pekar fel och nu rasar det utför. Min fråga är till statsministern. Jag utgår ifrån att Ingvar Carlsson tycker att detta är en mycket dyster utveckling. Det handlar om en arbetslöshet på 13 %. Jag vill faktiskt ge statsministern, som jag förmodar ogillar arbetslöshet, det här tillfället att i den sista frågestunden lämna ett litet mer offensivt budskap om vad Socialdemokraterna avser att göra för att nedbringa arbetslösheten.
Fru talman! Anne Wibble åberopar olika prognoser som tyder på att det kan bli en konjunkturnedgång. I fråga om hur stark den blir går meningarna isär. Den senaste siffran jag såg för Tyskland är att arbetslösheten där passerat 11-procentsstrecket t.ex. Däremot är det inte sant att alla kurvor visar fel generellt när det gäller ekonomin. Beträffande inflationen och budgetunderskottet ser det mycket bra ut för Sverige. Statsskulden stabiliseras. Industriinvesteringarna under det senaste året ökade med 40 % och industriproduktionen med 10 %. Självfallet är vi inte nöjda med arbetslöshetsnivån. Nu när vi avvärjt de akuta ekonomiska hoten kommer vi att ytterligare anstränga oss för att pressa ner arbetslösheten tiondel för tiondel. Det handlar om kompetenshöjning. Det handlar om att pröva en friare användning av de totala resurserna lokalt. Det handlar om, och där har Sverige varit mycket framgångsrikt, att skapa en europeisk strategi mot arbetslösheten. Gång på gång har jag sagt att detta är enligt min mening en nödvändighet om vi skall klara oss lika bra som vi gjorde under 60-, 70 och 80-talen.
Fru talman! Det låter ganska positivt när statsministern talar i så allmänna ordalag. Men känns inte inte detta allmänna tal en aning tomt? Liknande ordalag har vi ju hört från statsministern och andra ledamöter i regeringen under hela denna mandatperiod. Uppenbarligen har det inte fått åsyftat resultat. Det tycks mig därför som om statsministern ändå i hög grad saknar ett svar. Kanske vill han återkomma och ange en något mera precis uppfattning om hur man faktiskt får fram fler arbetstillfällen i Sverige. Det som lovats i valrörelser är ju mycket viktigt, nämligen att minska arbetslösheten.
Fru talman! Ja, det fanns onekligen rätt mycket att göra efter valet 1994. Naturligtvis var det helt omöjligt att få fart på tillväxten och att få fram fler arbeten med de räntenivåer som vi då hade. Därför har det primära för oss varit att få ner räntan. Vi har lyckats med det, men självfallet tar sådant tid. Man kommenderar inte fram en räntesänkning. Inte heller ändrar man den europeiska strategin på ett EU-toppmöte. Jag har använt tre EU-toppmöten, och nu kommer resultaten. Först mötte jag både inom och utom Sverige rätt så många, t.o.m. litet hånfulla, kommentarer, om att här skulle svensk socialdemokrati minsann lära Europa hur arbetslösheten skall bekämpas. Nu noterar jag hur Belgien, Holland, Irland och Österrike samt den tyska socialdemokratin och den tyska fackföreningsrörelsen, och även kommissionen och dess ordförande Santer - ja, allt fler - säger att det är de här medlen som måste till för att Europa inte skall fastna i massarbetslöshet. Nyliberalismen och de teorierna tillämpades i hög grad under Anne Wibbles tid som finansminister. Men det blev ett kapitalt misslyckande. Nu är det planerade politiska och demokratiska åtgärder som måste till i Europa. Jag är väldigt glad att vi då har inte bara de nationella perspektiven - de behövs och där kan vi göra mycket - utan också de europeiska. Jag är därför övertygad om att vi kommer att kunna klara att pressa ner arbetslösheten. Som vanligt i dessa frågor är det Sverige och svensk socialdemokrati som går i spetsen för den typen av politik.
Fru talman! I Invandrarpolitiska kommittén, där jag ingår, har vi haft anledning att studera särskilt invandrarnas arbetsmarknad och integration i svenskt arbetsliv samt de problem som finns. Man ser tydligt när de negativa trenderna för invandrare, liksom för den övriga svenska befolkningen, började. Det var inte i samband med valet 1991 utan redan 1990. Man kan se att det var ett trendbrott då. Det skulle vara bra om någon regeringsföreträdare också kunde erkänna detta. I Invandrarpolitiska kommittén har vi avlämnat delbetänkanden och skrivelser för att försöka få fram förslag till regeringen. Bl.a. har det varit diskussioner om att pröva det här med hemserviceföretag som ett av många inslag när det gäller att förbättra invandrarnas arbetsmarknad.
Fru talman! Innan jag lämnar ett rakt svar på frågan om hemtjänsten vill jag säga följande. När det gäller att försöka få fram arbetstillfällen handlar det i första hand om den stora ekonomiska politiken. Det handlar om Europa. Det är klart att det också krävs litet ödmjukhet. Det är också klart att Europa, som ändå har upplevt en konjunkturuppgång i början av 90-talet och fram till i år ungefär, trots konjunkturuppgången inte lyckades komma ur den höga arbetslösheten. I stället fortsätter arbetslösheten att stiga. I Sverige har vi klarat oss något bättre jämfört med de flesta andra europeiska länder när det gäller att åstadkomma en vändning under de här åren, vilka har varit tuffa och smärtsamma. Sedan till frågan om skattesubventioner beträffande hemtjänst av olika slag. Själv ser jag det som ett ganska tandlöst förslag. I dag minskas ju antalet anställda inom hemtjänsten för de äldre i kommunerna och det är en sak som för mig har högsta prioritet.
Fru talman! Jag sade att det var fråga om ett av många förslag. Inget förslag kan egentligen förkastas. Jag tycker att frågan om invandrarnas arbetssituation närmast är en moralisk fråga. I dag är det nämligen på många håll så illa ställt att man undrar om vi lever i ett slags inhumant samhälle. Därför måste vi alla ta ett ansvar och hjälpas åt. Då kan man inte bara förkasta saker och säga att de inte duger. Alla måste vi, som sagt, hjälpas åt och försöka få ett åtgärdsprogram som innebär en förbättring av invandrarnas situation.
Fru talman! Jag motsätter mig alls inte tankar på att via t.ex. skattesystem, avgiftssystem och lönebildning åstadkomma arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Men att just peka ut en grupp som har det relativt gott ställt och som har möjlighet att köpa tjänster och att låta den sektorn expandera är en annan sak. Stora delar av servicesektorn nyttjas ju av väldigt många, och där bygger det inte på att människor har mycket höga inkomster. Jag kan ta ett exempel: Lunchmat handlas av många. Också där har vi skatter och avgifter. Jag vill alltså inte stänga dörren för olika subventioner eller reduktioner när det gäller skatter, avgifter eller lönebildning. Här pekas dock en grupp ut - till råga på allt rör det sig om en väldigt liten volym - som består av mycket köpstarka.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. I dag har vi i finansutskottet haft en mycket intressant diskussion med riksbankschefen bl.a. om ränteutvecklingen. Men det är inte bara riksbankschefen som gör räntepolitiska uttalanden. Även finansministern gjorde ett mycket intressant uttalande i tisdags. Han förväntar sig att Riksbanken skall sänka sina styrräntor med ungefär 350 punkter inom en överskådlig framtid. Han säger ju att det inte finns någon anledning för Sverige att ha högre räntor än omvärlden. Min fråga är alltså: Har Göran Persson - antingen i sin nuvarande roll eller med tanke på sin framtida roll - några ess i rockärmen på finanspolitikens område för att åstadkomma vad som nämnts? Ett mycket allvarligt trendbrott i räntekurvan inträffar nämligen med nästan matematisk precision i samband med att den s.k. Perssonplanens presentation. Plötsligt börjar de långa räntorna gå uppåt.
Fru talman! Jag tror att Perssonplanen drog med sig räntorna i Tyskland också. Det är alltså en imponerande kraft i partistyrelsens dokument! Bortsett från det har jag inte uttalat mig om penningpolitiken på det vis som Mats Odell säger. I stället har jag på en direkt fråga svarat att det finns ingenting i den ekonomiska utvecklingen i Sverige som gör att man har anledning att anta att vi rimligen borde ha en annan räntenivå än våra grannländer. Vad jag har åsyftat med detta är att vi har fått ordning på statsfinanserna. Vi har en mycket låg inflation. Sedan är det i slutänden naturligtvis förtroendet på marknaden som avgör den långa räntesättningen. Det är möjligt att vi har en puckel kvar att ta oss över innan de sista resterna av de bekymmer vi drog på oss i början av nittiotalet är undanröjda. Men logiskt, om man ser till siffrorna, har vi nu en utveckling i de svenska offentliga finanserna som rimligen skall bädda för penningpolitiken, som ju Riksbanken har det fulla ansvaret för.
Fru talman! Skall detta tolkas så att det, trots den konjunkturavmattning vi uppenbarligen redan inne i, inte behövs några ytterligare finanspolitiska åtgärder vid sidan av de som redan har vidtagits?
Fru talman! Så skall det inte tolkas. Jag uttalade mig inte om den saken. Den bedömning som Mats Odell nu vill få mig att göra, skall rimligen ske i vårpropositionen. Då skall vi väga in den nya konjunkturbilden och se vad det betyder för de offentliga finanserna. Vid det tillfället skall Mats Odell få svar på den fråga han ställde.
Fru talman! Är det en tillfällighet att denna vårproposition kommer efter partikongressen? Är det lättare att hantera dessa frågor då?
Fru talman! Jag tror att det beror på riksdagens planering när vårpropositionen läggs. Den socialdemokratiska partistyrelsen och partiorganisationen har inte hur stor inverkan som helst; inte ens på Tysklands ekonomi eller riksdagens planering.

Fru talman! Dagens eko rapporterade härom dagen att Arafat skulle ha sagt att varje gång han tog itu med Hamas, fick han kritik från de skandinaviska länderna. Jag skulle vilja fråga statsministern vad förklaringen kan vara till att Arafat känner sig kritiserad, bl.a. av Sverige. Min andra fråga är: Vad avser regeringen att göra för att inga missförstånd skall föreligga om Sveriges syn med avseende på behovet både av mänskliga och demokratiska rättigheter och av terroristbekämpning?
Fru talman! Jag måste säga att jag inte har sett det uttalandet av Arafat. Men jag är förvånad över att frågan behöver ställas här i kammaren i Sveriges riksdag. Att vi från den svenska regeringens sida skulle ha försökt förhindra president Arafat eller utöva press på honom att inte vidta åtgärder mot dessa terrorister är fullständigt befängt. Vad vi efter fattig förmåga har försökt göra, är att medverka till en fredsprocess, till att få i gång en dialog. Självfallet tar vi på det bestämdaste avstånd från de fruktansvärda illdåd som har begåtts mot människor i Jerusalem och Tel Aviv och på andra platser i Israel. Jag tror att vår inställning när det gäller mänskliga rättigheter och terrorism är väl bekant i och utanför Sverige. Jag tror också att Birgit Friggebo är väl medveten om det.
Fru talman! Min fråga avsåg inte att på något sätt vara kritisk. Jag avstår från att ställa kritiska frågor i dag, eftersom det är statsministerns sista framträdande här i kammaren. Det handlar mer om att förebygga eventuella missförstånd som kan föreligga hos Arafat om de skandinaviska ländernas och Sveriges syn. Vi menar ju att man måste ha en utveckling av mänskliga och demokratiska rättigheter, och att detta kan kombineras med terroristbekämpning. En av mina frågor gällde just vad förklaringen kan vara till att Arafat känner sig kritiserad av bl.a. Sverige när han tar itu med Hamas. Jag vill understryka att det inte var fråga om att ifrågasätta vare sig Ingvar Carlsson, den svenska regeringen, eller Utrikesdepartementet. Det gällde att förebygga missförstånd vad avser Sveriges syn på detta.
Fru talman! Sverige har tillsammans med övriga EU-länder varit i direkt kontakt med president Arafat. Det skedde genom ordförandelandet Italien. Vi uttalade till president Arafat vår djupa oro över det som hänt och vädjade om att man skulle vidta åtgärder för att förhindra ett upprepande. Det har också kommit rapporter om att den palestinska polisen har gått fram, med stor kraft vad jag förstår, för att åstadkomma detta. Vid det nordiska statsministermötet i Köpenhamn i tisdags gjorde de nordiska statsministrarna ett uttalande där vi klargjorde vår ståndpunkt. Själv kommer jag att delta i ett solidaritetsmöte för fredsprocessen i Stockholm på söndag, och där göra min uppfattning mycket klar. Så jag tror faktiskt inte att det finns någon som helst risk för missförstånd. Var det Birgit Friggebos avsikt, var det bra. Då har jag ytterligare en gång fått understryka vad som är vår självklara politik.
Fru talman! Uppenbarligen föreligger det något missförstånd här. Annars har Arafat gjort ett helt felaktigt uttalande, eller blivit fel refererad. Men uppenbarligen känner han sig i något avseende kritiserad när det gäller att ta itu med den demokratiska utvecklingen. Då undrar jag om inte Sveriges regering, med tanke på sina goda kontakter med Arafat, känner ett behov av att klargöra att det både behövs demokratisk utveckling och terrorismbekämpning. I övrigt vill jag, som vi säger i Folkpartiet, önska statsministern lycka till för framtiden.
Fru talman! Jag kan som ytterligare exempel på vårt engagemang nämna att Sten Andersson på regeringens uppdrag åker ned till området. Risken är väl bara detta att frågan över huvud taget ställs. Det är det som gör mig litet orolig. Det kan leda till att missförståndet kanske växer i stället för att försvinna. Det var det jag var orolig för, men efter de uttalanden jag gjort utgår jag från att så inte blir fallet.
Fru talman! Min fråga är riktad till Anna Hedborg. Man har sänkt pensionen för pensionär som är gift med icke-pensionär. Om denna icke-pensionär, oftast en kvinna, ingen inkomst har, sänks pensionen ändå. En ensamstående pensionär får alltså högre pension än en pensionär med försörjningsansvar. En helt annan sak är det naturligtvis om icke-pensionären har inkomst av förvärvsarbete, eller annan inkomst. Jag har fått upprepade signaler om att detta är ett problem.
Fru talman! Den regel som fanns tidigare, som innebar att en pensionär som var gift med en ickepensionär fick extra hög pension, var en kvarleva från ett samhälle där det inte var självklart att var och en har sin egen försörjning. Regeln får mycket märkliga effekter på så vis att inkomsten numera sjunker när båda går i pension. I tider då man tvingas att spara på allt möjligt är det ganska naturligt att man tar bort en regel där effekten blir så pass märklig som i fråga om det här bidraget. Detta var alltså en besparingsåtgärd. Den framstår som ganska naturlig i ett samhälle där var och en i princip försörjer sig själv.
Fru talman! Jag röstade själv för detta. Jag tycker, precis som statsrådet, att detta var en gammal rest som fanns kvar. Men det finns också kvar gamla rester inom befolkningen, människor som fortfarande är i denna situation. Det är dem jag tänker på. Jag tycker att det är logiskt att man inte skall ha högre pension för att man är gift med en ickepensionär. Men för en hemmafru sjunker inte inkomsten när hon går i pension, utan den stiger. Då får hon folkpension. Det här är en liten grupp, men vi måste kanske tänka på den på något sätt.
Fru talman! Man kan säga att det trots allt är en väldigt främmande typ av bidrag i vårt sociala system att ha ett hemmafrubidrag. Den grundläggande principen är den att kan man inte alls försörja sig, kan man inte stå till arbetsmarknadens förfogande och få del av stöd den vägen, finns en sistahandslösning i vårt sociala trygghetssystem: socialbidrag. Sverige är sådan att den här typen av sociala stöd blir ett främmande inslag.

Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. I går samlades här i Riksdagshuset representanter för ett fyrtiotal enskilda organisationer och därmed för kanske hundratusentals människor i landet. Det var representanter för Diakonia, Afrikagrupperna. Röda korset, Rädda Barnen m.m. De hade ett budskap till oss parlamentariker: Försök att häva den frysning av biståndet som den socialdemokratiska regeringen har infört. Biståndet är fryst fram till 1998, vilket innebär att man sjunker från enprocentsmålet ner till 0,88 % i dag, och 1998 kanske inte ens uppnår FN:s mål 0,7 %. Min fråga är därför: Kommer finansministern att som statsminister ta den kommande finansministern i enrum och diskutera den här saken med honom eller henne och säga att de enskilda organisationerna har rätt, vi kan inte frysa biståndet fram till 1998 utan måste fullfölja det som de önskar, nämligen häva frysningen?
Fru talman! Vad som eventuellt skall tilldra sig i framtiden mellan den person som riksdagen utser till regeringsbildare och en framtida finansminister får avklaras vid det tillfället. Jag har ingen anledning att ha synpunkter på det i dag. Till den statsfinansiella sanering som vi har genomfört har också biståndsområdet bidragit. Det är fastlagt genom beslut i riksdagen, och vi har också deklarerat det, att när ekonomin är i ordning skall vi återigen sträva efter att nå enprocentsmålet. Bistånd är naturligtvis lika litet som andra utgiftsområden sådant som i det långa loppet går att bedriva på kredit.
Fru talman! Jag kan ställa frågan till dagens finansminister, som kanske redan nu förbereder den budget som läggs fram i september. Som mycket riktigt påpekades från de enskilda organisationerna är prutningen inom biståndet fem sex gånger större än vad den är inom försvaret. Då är min fråga till finansministern: Är detta försvarligt när riksdagen ändå har sagt att 1 % av bruttonationalinkomsten skall gå, oberoende av konjunkturer, till bistånd? Enprocentsmålet var tänkt att vara oberoende av konjunkturer. Det var löftet. Nu säger man att det skall ordnas när Sveriges finanser är bättre. Men det var inte tanken från början. Man har svikit. Är det rimligt att biståndet skall behöva spara så mycket mer än t.ex. försvaret?
Fru talman! Avvägningen mellan olika sektorer i saneringsprogrammet har riksdagen gjort. Den får ligga fast tills vi gått igenom den utomordenligt allvarliga kris Sverige har befunnit sig i. Trots allt måste jag litet dystert påpeka att vad denna frågestund hittills har handlat om är mer pengar till försvaret, mer pengar till studiestöd åt vuxna, mer pengar till pensioner, lägre momsbelastning för företagen och ytterligare pengar till biståndet. Det förhållningssätt och det sätt att bedriva ekonomisk politik som försatte Sverige i en situation då vi inte längre kunde infria de biståndsförpliktelser vi hade tagit på oss skall vi inte tillbaka till. Den som står för bistånd och internationell solidaritet skall också se till att man driver en sådan ekonomisk politik i landet att vi kan infria våra förpliktelser.

Fru talman! Jag är väl medveten om att finansministern blir hårt ansatt vid en sådan här frågestund, men jag vill ändock be om hans uppmärksamhet för att tala litet om beskattningen av bilförmåner. Finansministern har i ett tidigare frågesvar till min partikollega Mats Odell lovat att återkomma till riksdagen med ett förslag i den här frågan i samband med vårpropositionen. I tidningarna har vi kunnat läsa att det inte är fråga om några förändringar eller möjligen är det mycket små justeringar av de regler som gäller i dag. Min fråga är alltså: Kommer det i vårpropositionen något förslag om ny förmånsbeskattning som bättre möter dagens miljökrav?
Fru talman! Jag har ingen anledning att föregripa vad som kommer att presenteras för riksdagen i en proposition. Dock kan jag avslöja att det kommer att presenteras ett förslag i vårpropositionen.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för den nyheten. Enligt tidningsuppgifter, som uppenbarligen härstammar från en arbetsgrupp i Finansdepartementet som arbetar med dessa frågor, kommer det alltså inte att bli några förändringar alls eller mycket små förändringar av de regler som gäller i dag. Även det kan naturligtvis vara ett förslag från Finansdepartemenetet att inget sker. Är det finansministerns mening att jag skall tolka hans svar på det sättet?
Fru talman! Jag trodde att det var alldeles tydligt hur svaret skulle tolkas: Vänta och läs propositionen.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Anders Sundström. Just i dag pågår ett Dalauppror ute på Mynttorget. Det är arga bönder från Dalarna som protesterar mot att de har fått dålig lönsamhet i sitt jordbruk. Det kan låta konstigt nu när vi har gått med i EU och EU:s jordbrukspolitik innebär väldigt höga bidrag. Men vi vet också att dessa har haft ett väldigt ojämnt utfall. Böndernas jobb genererar jobb i sin tur inom livsmedelsindustrin och förädlingsindustrin. Tillsammans utgör det minst 100 000 jobb.
Fru talman! Det var ytterligare en grupp som behöver mera resurser av samhällets lilla plånbok. Sättet att klara jobben i Sverige är inte att lämna ut bidrag och sedan låna av de rika. Sättet är faktiskt att försöka få ordning på statsfinanserna. Det har varit det hittills mest framgångsrika. Saneringen av statsfinanserna med räntesänkning som följd, prisstabilitet och inflationsbekämpning är det som har åstadkommit den kraftigaste svängningen från ett kraftigt ras i sysselsättning till en uppgång, inte en kraftig uppgång men en klar uppgång. Det är det jobbet vi skall fortsätta med. Vi kan inte lova någon grupp nya bidrag, inte heller jordbrukets organisationer.
Fru talman! Nu sade inte jag någonting om nya bidrag. Jag frågade efter en strategi från regeringen. Regeringen har via jordbruksministern gått ut och verkligen försökt lansera svenska livsmedelsprodukter på den europeiska marknaden. Man har också anslagit 30 miljoner av statsbudgeten för att göra just denna lansering, men det blir ju tämligen omöjligt om vi inte har ett jordbruk som producerar råvaror till förädlingsindustrin. Därför vill jag upprepa frågan: Finns det någon strategi för att bevara jobben inom förädlingsindustrin när det gäller livsmedelsprodukter?
Fru talman! Återigen: När det gäller livsmedelsproduktionen ligger avgörandet i näringslivets egna händer. Genom medlemskapet i EU har Sverige skapat en mycket större marknad för livsmedelsindustrin. Det har blivit möjligt att sälja till en befolkning som är långt större än den svenska befolkningen. Därmed har det skapats förutsättningar. Det handlar väldigt mycket om hur man själv förmår att hantera situationen. Sedan skall vi inte speciellt för livsmedelsindustrin åstadkomma några stora nya branschlösningar, utan vi skall framför allt åstadkomma sunda villkor för den industrin liksom för all annan industri. Det gör vi genom den ekonomiska politik som vi bedriver. Det är så det hela skall hanteras. Just livsmedelsindustrin har genom EU medlemskapet fått ett enormt tillskott av marknad, och det gäller att använda den tillgången.

Fru talman! Samarbete är en naturlig del av det parlamentariska arbetet. Ibland går det riktigt bra. Andra gånger kan det gå sämre. Jag skall inte komma med några nya krav och önskemål, men jag vill ta upp en sak som oroar mig och som var uppe här i riksdagen i går. Det är en fråga som har stor betydelse framöver, eftersom det handlar om en så pass stor reform, nämligen skattereformen och dess finansiering. Vi kan nu konstatera att finansieringen inte räckte till för att man skulle klara reformen. Min första fråga är: Hur ser regeringen på varaktigheten av den underfinansiering som tydligen har konstaterats också av representanter för Finansdepartementet? För det andra: Hur ser regeringen på finansieringsbehovet, om ett sådant anses föreligga? För det tredje: Om det föreligger ett finansieringsbehov, hur skall man klara det och samtidigt skapa fördelningspolitisk rättvisa? Reformen innebar ju i första hand skattelättnader för dem som har höga inkomster.

Fru talman! Olof Johansson tog upp en viktig fråga som bekymrar regeringen och som vi får anledning att arbeta vidare med under de kommande månaderna. Vi har ju nu fått en utvärdering av skattereformen som visar att vid brytåret 1992 hade man en underfinansiering. Skattereformens finansieringssida är oerhört konjunkturkänslig. Det beror på att det är så mycket som finansieras med de indirekta skatterna, vilka i sin tur är beroende av produktionsvolymen och detaljhandelsomsättningen. Jag är inte säker på att underfinansieringen är lika stor om man jämför med bättre konjunkturer. Men det kan finnas en underfinansiering som är substantiell, ja, och den skall rättas till. Det ingick i förutsättningarna när skattereformen genomfördes. När vi rättar till den underfinansieringen skall vi utgå ifrån det som var ett av skattereformens fundament, nämligen att den skulle ha en rättvis fördelningsprofil. Vi har genomfört ett par stora förändringar i skattereformen av fördelningspolitisk karaktär i samband med saneringen av de offentliga finanserna. Vi har försämrat barnbidragen - barnbidragshöjningarna ingick som en del i skattereformen. Vi har försämrat bostadsbidragen - de ingick också som en del i skattereformen. Vi har infört en värnskatt. Det var ett sätt att ovanpå skattereformen lägga en börda på de högsta inkomsttagarna. Nu försvinner värnskatten. Det innebär inte att fördelningsproblemet är borta. Vi måste nu fundera över hur det tappet skall ersättas. Vi kommer att vilja hålla fast vid den 50-procentiga skattesatsen och samtidigt försöka hitta metoder som riktar sig till den högsta inkomstgruppen som ytterligare kan bidra till skattereformens finansiering. Exakt hur det hela skall utformas får vi återkomma till i en konstruktiv dialog. Men det är centralt att få detta sagt.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för svaret och tar fasta på att fördelningspolitiska orättvisor måste hanteras med stort allvar. Det är klart att jag också skulle önska att ansvaret i den här typen av frågor följer med de politiska partier som medverkar vid reformer av det här slaget. Vi är inte främmande för att ta ansvar. Vi var inte med i just den här reformen, men vi känner att vi gärna skulle vilja se ett bredare ansvarstagande på den här punkten. Är det också finansministerns uppfattning?
Fru talman! Ja, jag har ingen annan mening. Det vore välgörande om de som stod bakom skattereformen också orkade fullfölja både finansiering och fördelningspolitik.

Fru talman! Jag vill fråga finansministern hur effekterna enligt hans mening skiljer sig ifråga om högre marginalskatt om man höjer skatten genom sjukförsäkringsavgifter eller genom värnskatt. Enligt min mening är effekterna lika dåliga i båda fallen. Det vore intressant att få höra finansministern säga detsamma.
Fru talman! Det får inte fru Wibble höra mig säga. Man skall nog vara försiktig med att blanda ihop egenavgifter och skatter. Det vi tänker göra är att höja avgiftsuttaget för de högsta inkomsttagarna och också eventuellt låta förmånerna följa med. Var man sedan hamnar i slutänden, det återstår att se. Det är ju också på det viset att när det handlar om dem inom den tionde decilen som ligger ovanför brytpunkten - enkelt uttryckt - kan också deras bidrag justeras med hjälp av grundavdraget för statlig skatt. Det är en metod som en tidigare regering faktiskt har använt sig av.

Det var en för den tiden förhållandevis ung ledamot - drygt 30 år - som för första gången intog sin plats i parlamentet. Han var ung - men ändå redan försedd med en betydande politisk erfarenhet, från regeringskansliet i statsministerns omedelbara närhet och från uppdraget som ordförande i ungdomsförbundet. När samme Ingvar Carlsson i dag, drygt 31 år senare, för sista gången lämnar kammaren efter en debatt, är det som riksdagens ålderspresident och landets statsminister. Ingvar Carlsson har under dessa drygt tre decennier i riksdagen samlat i sin person en närmast unik erfarenhet av arbetet i Sveriges riksdag. Hans uppdrag i denna kammare och inom regeringen länkar samman 50-talets Sverige med 90-talets, historien med vår nutid. Han har förblivit passionerat engagerad i frågorna om vår framtid. Historieskrivning bör dock även i avtackningstal vara sann. Den kräver att det erkänns att Ingvar Carlssons debut i det parlamentariska arbetet kunde varit mer lyckosam och knappast pekade i den riktning vi i dag så väl känner. Onsdagen den 17 mars 1965 hade goda förutsättningar att bli en stor dag i Ingvar Carlssons tidiga politiska liv. Engagerat höll han sitt jungfrutal om vikten av ett aktivt friluftsliv och yrkade följdriktigt på närmast en fördubbling av avsättningen till fonden för friluftslivets främjande. När det var dags för det avgörande ögonblicket och herr Carlsson i Tyresö skulle trycka på sin nej-knapp för reservationen blev möjligen engagemanget för överväldigande. Fingret slant och till protokollet fogades så småningom ett av de mindre kända uttalandena av Ingvar Carlsson: - Herr talman! Jag avsåg att rösta nej, men råkade trycka på båda knapparna så att voteringsmaskinen markerade "avstår". Kanske säger denna händelses slut också något om det politiska fotarbete och den politiska överlevnadskonst vi lärt känna som Ingvar Carlssons. Tillskottet till friluftslivet räddades genom erfarna, av honom väl bearbetade, äldre ledamöters mer välriktade knapptryckningar. Ingvar Carlsson hade därmed vunnit en seger över det mäktiga statsutskottet - något mycket ovanligt. Ärade ledamöter, herr statsminister! Ingvar Carlssons insatser som riksdagsledamot inom en rad utskott, som utbildningsminister, som bostadsminister och som vice statsminister är väl kända. Det låter sig inte göras att ge rättvisa åt bredden och mångfalden i hans parlamentariska aktiviteter i ett tal som detta - bara rubrikerna om Ingvar Carlssons anföranden, motioner, frågor och interpellationer fyller åtskilliga sidor i riksdagstrycket. I mars 1986, för ganska exakt tio år sedan, utsågs Ingvar Carlsson till statsminister av riksdagen och tog därmed på sig ansvaret att leda landet, i ett mycket tungt och djupt tragiskt skede. Han har både som statsminister och som oppositionsledare ansträngt sig att finna breda lösningar i frågor av stor betydelse för vårt land. På riksdagens vägnar vill jag särskilt framhålla två utmärkande drag i Ingvar Carlssons politiska gärning. Ingvar Carlsson har alltid visat den största respekt för riksdagen, som det yttersta uttrycket för folkstyret. Han har inte bara nöjt sig med att själv vara mycket aktiv i riksdagsarbetet, i regeringsställning såväl som i opposition. Han har därtill engagerat och uppmuntrat andra ledamöter i samma riktning. Detta har inte alltid uteslutit en viss kombination med mer direkt, kraftfull ordergivning. Det andra avgörande draget är Ingvar Carlssons genuina engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Han har i regeringen, i riksdagsgruppen och i kretsen av medarbetare, lika systematiskt som självklart och naturligt, sett till att kvinnor anförtrotts viktiga uppdrag. Vi har gått en lång väg sedan 1965, då knappt elva procent av riksdagens ledamöter var kvinnor. I regeringen fanns då endast en kvinna - Ulla Lindström. I dag har riksdagen världsrekord i kvinnlig parlamentarisk representation, drygt 43 %, och hälften av regeringens ledamöter är kvinnor. Ärade ledamöter, herr statsminister! Riksdagen framför i dag ett djupt erkänt tack till en av sina mest framträdande och respekterade ledamöter, för ett gediget och mycket omfattande arbete för folkstyret, som därtill utförts med stort engagemang, humor och inte så litet envishet. Vi vet dock att Ingvar Carlsson, sitt välordnade och korrekta yttre till trots, inom sig hyser en mycket angelägen, ja ivrig, personlighet. Så ivrig att han, under sitt uppdrag som ålderspresident vid uppropet i oktober 1994, i hastigheten och förledd av trilskande pappersark, råkade förgripa sig mot riksdagsordningen. Han påtog sig då också statschefens uppgift och öppnade 1994/95 års riksmöte en dag för tidigt. Nu fungerade dock riksdagen också vid detta tillfälle på sitt sedvanliga lika pragmatiska som korrekta sätt. Några diskreta korrigeringar i protokollet gjorde det möjligt för statschefen att öppna samma riksmöte nästa dag. Ärade kammarledamöter, herr statsminister! Än en gång, ett stort och varmt tack för ovärderliga insatser i riksdagsarbetet. Vi önskar alla Ingvar Carlsson ett rikt och spännande liv, också utanför denna kammare. Nu får Ingvar Carlsson, efter att i 31 år ha varit instängd i riksdagen om vårarna, äntligen njuta av den vår som väntar - till skillnad mot oss. Vi är kanske avundsjuka men inte missunnsamma. Vi önskar Ingvar Carlsson många möjligheter att vistas i den natur som han så djupt och innerligt älskar.

Fru talman! Ingrid Burman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att statliga arbetsgivare skall erbjuda arbetshandikappade sysselsättning och inte säga upp lönebidragsanställda även om det råder medelsbrist. Låt mig först få understryka att det är regeringens uppfattning att personer som har ett funktionshinder skall få ett kraftfullt stöd som hjälper dem ut på arbetsmarknaden. Detta är också anledningen till att det satsas 10,5 miljarder kronor på särskilda åtgärder för arbetshandikappade under budgetåret 1995/96. När det gäller lönebidrag har Sverige fortfarande de mest generösa reglerna i världen för detta slags lönesubventioner. Regeringen har också skärpt kraven på AMS att förbättra uppföljningen av kostnaderna för de enskilda åtgärderna så att resurserna används på effektivast möjliga sätt. Detta leder till att fler personer har möjlighet att ta del av stöden. När det gäller lönebidrag till statliga arbetsgivare vill jag påminna Ingrid Burman om bakgrunden till den genomförda förändringen. Tanken bakom införandet av systemet med de flexibla lönebidragen den 1 juli 1991 är att bidragsnivåerna skulle bestämmas utifrån den sökandes behov och förutsättningar och inte utifrån arbetsgivarens möjligheter att svara för lönekostnaderna. Detta system innebär att den sökandes egna önskemål om arbete kan tillgodoses bättre. Den som behöver en högre lönesubvention skall inte behöva hänvisas till arbetsgivare hos statliga myndigheter eller organisationer utan söka sig till en arbetsplats som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes utbildning eller intresse. Det är också därför riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat att fler personer med arbetshandikapp hänvisas till arbetsgivare som har större möjlighet för en övergång till ett icke subventionerat arbete. Den 7 december 1995 antog riksdagen en proposition om anställning med lönebidrag, i vilken det kunde konstateras att målsättningen med det flexibla lönebidraget inte har kunnat förverkligas. Den sammantagna utvecklingen visar att den genomsnittliga kostnaden för lönebidraget har ökat. Målsättningen att öka andelen anställningar hos enskilda och kommunala arbetsgivare har heller inte kunnat förverkligas. Samtidigt har omfattningen av lönebidragsbeslut ökat drastiskt i relation till vad som beräknas i anslaget för budgetåret 1994/95. Detta är bakgrunden till de extra insatser som riksdagen nyligen har beslutat om för att försöka häva totalstoppet för nya lönebidragsanställningar i olika delar av landet. Vidare tillförs 325 miljoner kronor till ytterligare utgifter för lönebidrag. Ingrid Burman beskriver i interpellationen ett specifikt fall från Uppsala universitet. Jag vill ogärna som arbetsmarknadsminister kommentera enskilda arbetsgivares beslut. Däremot belyser det aktualiserade exemplets bakgrund det angelägna i att uppnå en förändring så att låsningar inte sker till statliga arbetsgivare. Vid Länsarbetsnämnden i Uppsala har tidigare en stor andel av den totala medelstilldelningen för lönebidrag gått till en enda arbetsgivare, nämligen Uppsala universitet. De genomsnittligt höga bidragskostnaderna och det stora antalet lönebidragsanställda har medfört minskade möjligheter för arbetshandikappade att få sysselsättning med hjälp av lönesubventioner hos andra arbetsgivare i länet. Jag vill slutligen också framhålla att lönebidragsanställda har ett starkare skydd i lagen om anställningsskydd än andra arbetstagare. Det är därför inte givet att en personalinskränkning måste drabba den enskilde med ett lönebidrag. Om detta ändå skulle inträffa har arbetsförmedlingen uppdraget att med all kraft verka för att försöka hitta ett nytt arbete eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet är att stärka den sökandes konkurrenskraft och möjligheter att få arbete utan höga och långvariga lönesubventioner. Med detta anser jag mig ha klargjort ställningstagandena i de frågor som Ingrid Burman framhåller i interpellationen till mig.
Fru talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som på ett korrekt sätt beskriver bakgrunden till beslutet om minskningen av lönebidragsnivåerna. Jag brukar själv beskriva majoritetens beslut som att man sänkte nivåerna så att bidragen skulle räcka till fler och att tanken var att arbetsgivarna skulle ta ett större löneansvar. Det var orimligt att anta att en så stor del av de lönebidragsanställda hade ett arbetshandikapp som motsvarade 90 %. Man anade en dold lönesubventionering som översteg handikappet. Som ministern är väl medveten om var Vänsterpartiet ett av de partier som motsatte sig sänkningen av bidragsnivåerna. Vårt motiv var att det skulle leda till uppsägningar av lönebidragsanställda - i vart fall hos de arbetsgivare som inte hade lönebärkraft. Vi pekade då främst på de ideella organisationerna. Tyvärr fick vi rätt. Vad vi inte trodde, och vad vi inte insåg då - det var faktiskt inte uppe i debatten speciellt mycket - var att även stora statliga arbetsgivare som redovisade budgetöverskott skulle säga upp lönebidragsanställda i stor omfattning. Det är just på den punkten som jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern utvecklade sitt svar. Jag har använt en statlig arbetsgivare som exempel i min interpellation. Det var inte för att arbetsmarknadsministern skulle kommentera enskilda arbetsgivare, utan det var för att peka på behovet av ett förtydligande när det gällde beslutet. Den statliga arbetsgivare som jag har använt som exempel har motiverat sina uppsägningar. Motivet är intressant. Det visar att det har funnits utrymme för en tolkning när det gäller detta beslut. Man säger: "Beslutet om sänkta lönebidragsnivåer innebär att statsmakternas arbetsmarknadspolitiska ambitioner kraftigt förändrats och att lika villkor nu skall gälla för den enskilde lönebidragsanställde som för övriga anställda." Man tolkar alltså in i beslutet att regeringens ambition när det gäller arbetshandikappade har förändrats. Det här innebär att beslutet kanske inte har fått den tolkning ute i verksamheter och bland statliga arbetsgivare som man hade tänkt sig i regeringen och i den majoritet som jag förvisso icke företräder men som jag har hört lägga fram sina motiv inför beslutet. Man tolkar det alltså som att regeringen inte längre tycker att arbetshandikappade har ett särskilt skyddsvärde. Jag skulle gärna vilja höra arbetsmarknadsministerns kommentar till detta. Innebar beslutet verkligen att regeringen har ändrat synsätt, att regeringen inte längre anser att arbetshandikappade har ett särskilt skyddsvärde? Har regeringen infört en annan politik på området? Det finns i dag många anställda inom den statliga sektorn för vilka det är helt avgörande hur man tolkar den här frågan. Innebar beslutet att det är rimligt att även statliga arbetsgivare, i vart fall de stora, tar ett utökat lönekostnadsansvar? Eller skall det ses som att regeringen nu ger klartecken till att de statliga arbetsgivarna kan säga upp lönebidragsanställda i stor omfattning?

Fru talman! Anders Sundström framhöll att regeringens uppfattning är att personer som har ett funktionshinder skall få ett kraftfullt stöd som hjälper dem ut på arbetsmarknaden. Tyvärr innebär de här nya reglerna snarare att man slänger ut dem som redan finns på arbetsmarknaden i arbetslöshet. Uppsala universitet, som togs upp här nyss, tycker jag har handlat mycket klandervärt. Men det finns ju även arbetsgivare som verkligen värnar om arbetshandikappade men som har tvingats varsla sina anställda. Det gäller olika betalningssvaga arbetsgivare, t.ex. ideella organisationer såsom handikappförbunden, som har tvingats säga upp sina lönebidragstagare. I Värmland har handikapporganisationerna tvingats säga upp bortåt 60 personer. Tyvärr är det arbetslöshet dessa människor går till, människor som har haft ett meningsfullt arbete och också gjort väldigt stor nytta. Handikappförbunden i Värmland har ett hus med många anställda. Där har man faktiskt fått hela 3 miljoner av Arbetslivsfonden, arvsfonder av olika slag och försäkringskassan för att handikappanpassa arbetsplatserna, och nu måste man alltså säga upp så väldigt många människor. Det handlar ju inte om någon tioprocentig neddragning av arbetsstyrkan, utan av 17 anställda med lönebidrag tvingas man säga upp hela 14 stycken. Man får bara 3 stycken kvar. Man har inte inkomsterna, och man klarar helt enkelt inte av det. Från Folkpartiets sida har vi varit väldigt bekymrade, och vi befarade att de här förändringarna skulle leda till en massiv utslagning från arbetsmarknaden av de lönebidragsanställda handikappade. Vi tyckte att det var omoraliskt att slå sönder det viktigaste handikappstöd som finns för att lösa andra arbetsmarknadsproblem. Tyvärr fick vi rätt. Jag skulle vilja fråga: När man nu kan se facit, är statsrådet då beredd att ompröva beslutet att dra ned lönebidragsnivån till 80 %?

Fru talman! I förra veckan träffade jag folk från arbetsförmedlingarna och försäkringskassan i Östergötland. De beskrev då samverkansprojekt, bl.a. för rehabilitering. Det handlade om lyckade projekt som gör att långtidssjuka och arbetslösa får möjlighet att jobba igen, även om de på grund av sjukdom eller handikapp inte kan jobba fullt ut. Problemet i dag är generellt. För dessa människor finns det i dag ingen egentlig arbetsmarknad. Från arbetsförmedlingarnas och försäkringskassans sida sade man att just lönebidragen har varit utomordentligt bra redskap för att dessa människor skall få fotfäste på arbetsmarknaden. Man kunde inte förstå varför denna möjlighet nu i praktiken försvinner, för det är faktiskt det som händer i verkligheten. Pengarna är slut, hävdar man, och det tillskott som ministern hänvisar till i sitt interpellationssvar räcker inte till. Det var ett initiativ från arbetsmarknadsutskottet som gjorde att vi fick åtminstone de pengarna, men det räcker inte. Fru talman! De ideella organisationerna varslar nu om uppsägningar. För hela landet gäller det, enligt en uppgift jag fick från länsarbetsnämnden i förra veckan, 600 sådana varsel. Det måste i förlängningen innebära en merkostnad för samhället om man inte kan behålla människor i arbete och sysselsättning utan får försörja dem på annat sätt. Att ha ett arbete är alltså positivt för den enskilde, och det är också bättre för samhällsekonomin än om man inte har detta arbete och vi tvingas betala ut passiva bidrag. Fru talman! Jag var också på Samhall i Östergötland. Det är samma budskap där. Man får väldiga svårigheter att få ut människor från Samhall i och med att möjligheten att använda lönebidraget försämras och stryps.

Arbetsmarknadsutskottet och riksdagen begärde också i december en redovisning från regeringen om utvecklingen vad gäller lönebidragsanställda. Jag tror att det är angeläget att den redovisningen kommer snart. I det sammanhanget får också ministern en möjlighet att lägga fram förslag om åtgärder, när man nu ser effekterna av de här besluten. Det är egentligen min fråga: Är ministern nu beredd att ompröva synen på detta och återkomma till riksdagen med förslag i den här riktningen?
Herr talman! Jag är mycket bekymrad över utvecklingen när det gäller anställda med lönebidrag. I interpellationssvaret sägs det att Sverige har världens generösaste regler för att subventionera lönerna för handikappade. Det tycker jag är bra. Så vill jag att det skall vara även framdeles. Men jag är som sagt var mycket bekymrad när det gäller insatserna för de arbetshandikappade i nuläget. För landet som helhet fanns det i mitten av februari månad varsel om uppsägning av ca 600 anställda med lönebidrag. Det övervägande flertalet avser anställda vid allmännyttiga organisationer. I januari i år var antalet arbetslösa handikappade 47 200, vilket är stycken, dvs. 68,8 %, ut i arbetslöshet. Det är en stor ökning just i januari månad i år. Isa Halvarsson har redogjort för vad som har hänt på HCK i Värmland. Jag vill också ta ett exempel när det gäller situationen för lönebidragsanställda hos idrottsrörelsen i länet. De har ungefär 300 anställda med lönebidrag. I dag är 50 av dem uppsagda och man väntar att ytterligare ett femtiotal skall bli uppsagda. När vi har pratat med andra representanter för idrottsrörelsen har vi fått höra att de tror att om inga ändringar sker kommer på sikt två tredjedelar att mista sina jobb. Jag kan ta ytterligare ett exempel. Det är från hembygdsföreningen i Ekshärad. De har sju lönebidragsanställda. De varslar nu tre stycken. Det finns knappast ett enda ledigt jobb uppe i Ekshärad. ge lönebidragsanställda som nu är anställda hos arbetsgivare med svag ekonomi möjlighet att behålla sina arbeten i stället för att gå ut i arbetslöshet?

Herr talman! Jag börjar med att vända mig till Ingrid Burman och jag skall försöka fatta mig kort så att jag hinner med alla. Ja, jag vill gärna utveckla min syn på de statliga arbetsgivarna. Jag tycker att det exempel som Ingrid Burman ger visar att inte alla arbetsgivare tar arbetsgivaransvaret fullt ut. Det här är människor som är anställda, de har samma anställningsförhållanden som alla andra människor. Det pågår också förhandlingar om uppsägningarna vid Uppsala universitet. Det är inte säkert att det blir riktigt som arbetsgivaren har tänkt sig. Det är faktiskt rätt märkligt att just staten och de statliga arbetsgivarna är de som behöver de högsta bidragen för att kunna anställa arbetshandikappade. Det är inte alls så att de arbetsplatser som är svårast att anpassa till en arbetshandikappad finns hos staten. Det får tjäna som svar på den frågan. Regeringen har inte infört någon ny politik. Det var svar på den andra frågan. Margareta Andersson tog egentligen upp en fråga, utslussningen från Samhall. Riksdagens beslut var just att öka volymen för att klara den utslussningen. Det där är en ständig diskussion som även jag möter. Man förhandlar så att säga med varandra mellan arbetsförmedling och Samhall. Mina informationer är att Samhall nu har tillgång till den volym som krävs för att klara den utslussning som det är fråga om genom det förändrade riksdagsbeslutet. Isa Halvarsson sade att vi slänger ut dem som finns på arbetsmarknaden. Jag var kommunalråd under den tid då ersättningen sänktes från 100 % till 90 %. Jag känner igen den debatt som nu förs från den tidpunkten. Det var ett beslut som ledde till att man för de pengar man hade kunde ge fler arbetshandikappade jobb. Jag är helt övertygad om att bidragsprocenten inte alls står i relation till handikappets storlek. Det råder inget tvivel om att det med de tidigare höga bidragsnivåerna var så att ett stort antal arbetshandikappade faktiskt inte blev erbjudna ett arbete. Det borde uppröra Isa Halvarsson lika mycket. Man kan ställa sig just denna fråga om verksamheten i Värmland: De här människorna gör en oerhört stor nytta för några andra finansiärer i samhället, är inte de finansiärerna beredda att bidra till den här verksamheten? De här människorna gör ju insatser som minskar kostnaderna för t.ex. sjukvården i Värmland. Jag tycker på något sätt att det är rätt orimligt att andra arbetslösa arbetshandikappade skall stå tillbaka för att staten ger ett organisationsstöd eller, i det fallet, ett stöd till sjukvården. Det blir på något sätt inte heller speciellt bra. Dan Ericsson sade att lönebidraget försvinner. Det gör det ju inte. Vi satsar faktiskt litet mer pengar i lönebidrag än vi gjorde tidigare. Men vi försöker att nå alla dem som är utestängda. Jag vill säga att det är allvarligt att 600 personer varslas. En del av den siffran tror jag faktiskt inte heller är korrekt. Man jämställer inte de arbetshandikappade med dem som inte är arbetshandikappade. 5 000 personer byter varje år jobb inom lönebidragssystemet. Det är den normala omsättningen av personer i lönebidragssystemet. Det är inte så att det inte finns möjligheter att ta fram nya arbetsplatser inom lönebidragssystemet. Året innan var det faktiskt betydligt fler, det var nästan 10 000 förutom en omsättning på 5 000, alltså storleksordningen 15 000 nya jobb som togs fram inom lönebidragssystemet. Sett i de förhållandena är 600 ingen katastrof. Jag tycker att Lisbeth Staaf-Igelström pekar ut konflikten. Hon anger hur många arbetslösa arbetshandikappade som finns på arbetsförmedlingen, hur många som finns anställda med mycket höga bidrag och, som t.ex. Ingrid Burman visat på, hos en statlig arbetsgivare. Är det mer angeläget att klara några få med en bidragsprocent som är långt högre än vad handikappet motsvarar än att se till att försöka ge alla eller i vart fall så många som möjligt chans till ett jobb? Den frågan är vi alla skyldiga att besvara.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka arbetsmarknadsministern för det tydliga och koncisa svaret när det gäller statliga arbetsgivare och deras ansvar för lönebidragsanställda. Jag tycker att det var ett bra svar på den punkten.Jag tycker att det var en tydlig markering av att ambitionsnivån när det gäller de lönebidragsanställda på intet sätt har förändrats från regeringens sida. Det var ett bra svar. Tack för det. När det i övrigt gäller de lönebidragsanställda är jag mer tveksam till vad arbetsmarknadsministern har uttryckt. Jag kan dela synen att man kan fördela bidragen på flera om man sänker bidragsnivån. Men det ligger ett problem i botten, och det är att en tredjedel av de lönebidragsanställda i dag finns hos ideella organisationer. De har inte lönebärkraft. En tredjedel finns hos statliga arbetsgivare och offentlig sektor som förhoppningsvis kommer att ta sitt ansvar efter den här interpellationsdebatten. En tredjedel finns i privat sektor. Vi vet att den tredjedel som finns i de ideella organisationerna finns på en arbetsmarknad som skapades när lönebidragen infördes. Vi vet att de arbetshandikappade i dag inte har tillgång till en alternativ arbetsmarknad. Den existerar inte. Så i alla fall i ett övergångsskede kommer alla dessa arbetshandikappade med stor sannolikhet - vilket håller på att visa sig just nu - att ledas ut i passivt bidragsberoende av a-kassa, sjukpension eller förtidspension. Det kanske inte låter så mycket i Dan Ericssons exempel med 600 personer, men för varje individ är det ju en katastrof. Regeringen borde beakta alla de synpunkter och siffror som nu kommer från Samhall, länsarbetsnämnder och fackföreningar och som visar vad som håller på att hända just när det gäller de lönebidragsanställda. Man bör också beakta att den alternativa arbetsmarknaden är den som skulle ta ett större löneansvar vilket jag tror är rimligt på sikt. Jag tror faktiskt att arbetshandikappade i vissa lägen har varit översubventionerade. Arbetsgivare har överutnyttjat den här bidragsformen, särskilt statliga arbetsgivare, vilket i sig är en nesa för staten. Vad jag var på jakt efter när vi reserverade oss, när förändringen skedde och när vi i arbetsmarknadsutskottet sade att man behöver utvärdera det hela är att den här förändringen, som kanske är rimlig på sikt, inte skall drabba de arbetshandikappade. Det är ju de som nu betalar priset för förändringen. Det är ju de som skyfflas ut från anställningar de har haft under många år och där de har gjort ett nyttigt arbete. Vad erbjuds dem? Jo, det passiva bidraget, utanförskapet och allt detta som jag vet att Anders Sundström och jag har en gemensam vilja att undvika. Jag tror att det är dags att titta på det här systemet igen, och jag hoppas att Anders Sundström tar till sig de synpunkter och de fakta som börjar strömma in från olika håll.

Herr talman! Jag är mycket besviken. Jag vill verkligen slå fast att man inte kan säga att lönebidrag till arbetshandikappade är ett stöd till sjukvården. Jag tyckte faktiskt att det var direkt stötande. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag tyckte att statsrådets tal var ett uttryck för mycket trångsynt kameralt tunnelseende. Man kan verkligen ifrågasätta den samhällsekonomiska vinsten i detta. De människor som jag talade om blir i stället förtidspensionärer. Jag kan heller inte förstå vitsen med att det bara skall vara arbetsgivare som kan betala som kan anställa människor med lönebidrag. Det kommer att bli så att vi får en marknad för människor med lättare funktionshinder: Lagom funktionshindrade personer får arbeta med lagom betalt hos lagom arbetsgivare. Men vad händer med alla andra som har svårare funktionshinder och inte är så där lagom? Människor som i åratal har gjort ett gott arbete på handikappanpassade arbetsplatser får nu gå hem till ett enahanda, passivt och deprimerande liv borta från arbetsgemenskap och meningsfyllt arbete. Jag önskar verkligen att statsrådet går hem och funderar vidare på det här, för man måste göra någonting åt det.
Herr talman! Min utgångspunkt är vad ministern har framfört rätt många gånger: Vi skall ha en flexibilitet när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, och vi skall ha samverkan lokalt för att lösa problematiken där. Det var det exemplet, herr talman, som jag försökte förmedla här. Det man säger ute på fältet är att man jobbar bra med samverkan och rehabilitering. Människor blir klara för att kunna gå ut i arbetslivet, men det finns ingen arbetsmarknad. Lönebidraget har fungerat väldigt bra som ett sätt för dessa människor att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är precis som jag sade: Nu finns inte den möjligheten för dem som är färdigrehabiliterade och skall ut därför att det inte finns pengar. Det är det som är problemet. Det är den bilden som finns ute i verkligheten, Anders Sundström. Om man anstränger sig litet och försöker leva upp till talet om flexibilitet och ökad samverkan måste det gå att inom systemet finna lösningar för att ta sig ur detta så att man kan omfördela pengar och se till så att parterna på den lokala nivån själva får hantera den här problematiken. Resurserna måste finnas så att man kan fullgöra det rehabiliteringsarbete som gör att människor kommer ut i arbete. Det är uppenbart, herr talman, att min uppgift om 600 varslade stämmer eftersom det är flera som har nämnt det nu. Det viftade ministern bort med att det har varit en omsättning på 5 000 personer. Vad gör det i sammanhanget om 600 är varslade? Men jag tycker att det är en väldigt oroande inställning från ministerns sida. Är det inte allvarligt att 600 personer är varslade i ideella organisationer? Vi vet att dessa jobb inte återkommer om vi inte på något sätt kan rädda dem genom att höja nivån för lönebidraget igen. Det är allvarligt för varenda en av dessa personer, och samhället kommer att få en ökad kostnad. Jag tycker inte att ministern verkar ha sett allvaret i detta. Min fråga kvarstår: Är ministern beredd att ompröva detta? När kan vi förvänta oss den redovisning till riksdagen som riksdagen faktiskt har begärt om utvecklingen för lönebidragsanställda?
Herr talman! 600 personer är alltså varslade om uppsägning eller har verkställda uppsägningar i mitten av februari månad. Malmöhus, Kopparbergs och Norrbottens län svarar för hälften av dessa varsel enligt de uppgifter jag har. Jag vill också säga till arbetsmarknadsministern att jag ställer upp på att det skall omförhandlas. Jag ställer också upp på anpassningen till de handikappade. Jag ställer upp på att de arbetsgivare som har ekonomiska möjligheter skall betala mer. Men problemet är att vi har ekonomiskt svaga arbetsgivare som inte klarar av det här i nuläget, och det gör att dessa människor går ut i arbetslöshet. Det jag vill ha är en övergångsperiod. De ekonomiska förutsättningarna har ju ändrats för dessa arbetsgivare och för de lönebidragsanställda. Jag vill vädja till arbetsmarknadsministern att se över det här. Jag vill också upprepa frågan: Är arbetsmarknadsministern beredd att ompröva det här? Det handlar om människor. Ute på länsarbetsnämnderna säger man också att detta bara är början, att fler kommer att varslas. De går ut i arbetslöshet. Jag ser ingen vinst med det här, när det är människor som drabbas. Jag vädjar: Ompröva detta!
Herr talman! Det är tre saker som kokar ihop i den här debatten, och jag skall försöka reda ut dem. Det första är, vilket är naturligt, att när vi försämrar bidraget för arbetsgivaren kommer ett antal arbetsgivare inte att klara av att behålla sina anställda. Då är frågan: Är de anställda som berörs så pass många att vi inte klarar att via arbetsförmedlingen förhandla fram nya lönebidragsanställningar? Nu redovisas här 600 stycken. De skall dock jämföras med de 50 000 som finns i lönebidragssystemet. Har arbetsförmedlingen förmåga att förhandla fram 600 nya arbetsplatser för dem som ramlar bort? Förra budgetåret gjorde jag en grov uppskattning att arbetsförmedlingarna förhandlade fram i storleksordningen 15 000 sådana här arbetsplatser. Den här frågan är naturligtvis viktig. Om det skulle bli en väldigt stor volym uppsägningar blir det svårt att klara en sådan omställning. Men hittills kan jag inte säga att vi befinner oss i den situationen. Jag har inte heller fått några sådana rapporter från fältet, där arbetsförmedlingarna finns. Hittills är det arbetsförmedlingarnas bedömning att vi även med den sänkta bidragsnivån kommer att kunna ta fram arbetsplatser, som förbrukar det anslag som riksdagen har beviljat för den här typen av verksamhet. Det är den ena frågan. Det är alltså inte brist på arbetsplatser, enligt deras bedömning i dag. Om de skulle göra en annan bedömning, att de inte klarar av det, är jag naturligtvis beredd att ompröva och diskutera detta. Men jag har inte fått några sådana signaler. Det andra som kokar ihop här är frågan om organisationsstöd. Jag vet inte om Isa Halvarsson medvetet eller omedvetet missförstod mig - jag hoppas att det var omedvetet. Min synpunkt är att den verksamhet som ni beskriver i Värmland, och som finns på många andra ställen, också finns i den verksamhet som bedrivs i organisationer och som framför allt kommuner och landsting har glädje av. Då är det klart att de förtroendevalda i kommunen - eller i landstinget i fallet i Värmland - skall bedöma om de tycker att denna verksamhet har den digniteten att de är beredda att utifrån sina resurser satsa på den. Där är min uppfattning, i varje fall utifrån den erfarenhet jag har som kommunalpolitiker, att den insats som kommunen gör i detta organisationsstöd är pengar som man många gånger får tillbaka. Om jag skall vara krass, kan jag säga att man får tillbaka det i den kommunalskatt som den individ som berörs betalar. Man behöver alltså inte ägna sig åt så våldsamt mycket räknande för detta. Den är den andra saken som jag vill peka på. Den tredje saken som jag vill ta upp är det som Ingrid Burman pekar på, nämligen hur fördelningen av de lönebidragsanställda är. Där är det så, vilket ju kan vara olyckligt, att en väldigt stor andel av de anställda med lönebidrag finns hos arbetsgivare med svag betalningsförmåga och där man inte har byggt upp ett organisationsstöd ute i kommuner och landsting utan har finansierat detta via det här stödet. Det har naturligtvis i sin förlängning haft till konsekvens - det förvånar mig att man pratar så litet om det - att ett stort antal arbetslösa handikappade står i kö på arbetsförmedlingen därför att vi inte lyckats förhandla fram arbetsplatser med bättre betalningsförmåga. Det upprör i varje fall mig att vi för dessa miljarder inte har lyckats få ut betydligt fler handikappade i jobb, bara därför att vi har valt svaga arbetsgivare.
Herr talman! Vad som upprör mig är att arbetshandikappade förlorar jobbet och riskerar arbetslöshet och förtidspensionering som alternativ. Det är sant att 600 varslade kanske inte låter så mycket om det är 15 000 platser som omsätts. Men kom då ihåg att de 15 000 platserna skall ta emot alla som går från Samhall! Tyvärr har jag inte siffrorna med mig i dag, då jag inte trodde att diskussionen skulle handla om just detta, men det är ett antal tusen. Kom ihåg att de skall ta emot de människor som är färdigutredda och färdigrehabiliterade, som skall ut i arbetslivet och som har ett funktionshinder och är arbetshandikappade. Sedan skall de räcka åt dem som varslas och skall ha nya platser. Så enkelt är det inte med den ekvationen. Sedan är det sant att det här bidraget aldrig går till arbetsgivaren, utan det går till individen och det görs en individuell prövning. Om man hade tillämpat det här regelsystemet och gett en subvention, ett lönebidrag för arbetshandikappet - det kunde vara 20, 90, 95 eller 100 - och om man hade haft tålamod att fullfölja det och gett arbetsförmedlingen resurser, tid och möjlighet att förhandla varje år, tror jag att vi hade fått ett lönebidragssystem som hade varit ganska bra. Vad jag menar att vi måste göra nu är att ge ytterligare medel för att kunna öka antalet lönebidragsanställningar. Visst kan vi vara med och bidra till att leda det till arbetsgivare som har en bättre lönebetalningsförmåga. Men det får aldrig ske på bekostnad av de arbetshandikappade, så att de under någon period, lång eller kort, måste gå ut i en förödande arbetslöshet och ett vid-sidan-av-liv.
Herr talman! Jag vill bara understryka att jag anser att arbetsförmedlingen har ett mycket stort ansvar för de människor som nu sägs upp som ett resultat av att man på arbetsgivarsidan inte klarar detta. Om arbetsförmedlingen lägger manken till, så länge det rör sig om de volymer vi nu pratar om, finns den volymen att tillgå i den naturliga omställning som sker varje år. Därmed skall det alltså finnas möjlighet att erbjuda de här människorna ett arbete. Det är en väldigt viktig prioritering. Om man via lönebidrag skall klara de 3 % som Samhall säger att man skall få ut, och ingen kommer ut direkt på arbetsmarknaden utan lönestöd, rör det sig om 900-1 000 personer. Det är alltså inte så att det inte går att hantera. Det finns också en övergångsregel, i den meningen att reduktionen till 80 % inte slår på alla omedelbart. Men alla blir svaret skyldiga när man konstaterar att det är på det sättet att det i dag finns, precis som någon av er redovisade, ett stort antal arbetslösa handikappade som är beroende av lönebidraget för att över huvud taget kunna komma ut. Då måste vi sätta hårdare press på arbetsförmedlingen att förhandla fram bättre resultat, så att fler arbetshandikappade får chansen till ett jobb. Jag vill också säga att det finns en flexibilitet i den meningen att arbetsförmedlingen har möjlighet att gå över 80 % för dem som är gravt handikappade.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen är beredd att snarast lägga fram förslag till riksdagen i syfte att förebygga en kommande ökning av den öppna arbetslösheten. Regeringens två främsta uppgifter är att sanera statens finanser och bekämpa arbetslösheten. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har vi tagit itu med saneringen av statsfinanserna samtidigt som vi haft en exceptionellt stor ökning av sysselsättningen. Från januari 1994 har sysselsättningen ökat med 135 000 jobb. Trots denna mycket kraftiga ökning av antalet sysselsatta har vi en fortsatt alltför hög arbetslöshet, som nu måste nedbringas. För några veckor sedan redogjorde jag här i kammaren för det sjupunktsprogram som regeringen avser att genomföra i syfte att bekämpa arbetslösheten. För det första, fortsatt arbete med att sanera de offentliga finanserna. För det andra, en kraftfull satsning på utbildning om sammantaget 100 000 nya utbildningsplatser i utbildningsväsendet. För det tredje, ett utbyggt näringsliv. För det fjärde, en kraftfull arbetsmarknadspolitik. För det femte, att ta till vara tillväxtmöjligheterna i den gröna sektorn. För det sjätte, att utnyttja tillväxtkraften i alla delar av landet. För det sjunde, europeiskt samarbete. Regeringens mål är att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Med denna djärva målsättning är det svårt att ifrågasätta regeringens stridsberedskap i kampen mot arbetslösheten. För närvarande arbetar en rad utredningar med frågor som berör arbetsmarknadspolitiken. Inom kort skall flera av dem avrapportera sina förslag. En proposition om den framtida sysselsättnings och arbetslivspolitiken kommer därefter att överlämnas till riksdagen. Regeringen avser också att lägga förslag om arbetsmarknadspolitiken som riksdagen kan ta ställning till under våren. Jag ser därför inget omedelbart behov av att lägga ytterligare en särskild proposition om arbetsmarknadspolitiken under våren. Jag har också gett besked om att regeringen är beredd att pröva varje förslag till lösning av massarbetslöshetens problem. Självfallet ser jag därför positivt på alla förslag som kan komma från Elver Jonsson och Folkpartiet.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tror att det är uppriktigt, men jag måste säga att jag känner mig mycket bekymrad. Syftet med min interpellation var att visa på den stora oro massor av människor i vårt land känner. Främst de arbetslösa, men också de många som har en ambition att försöka åstadkomma en bättre arbetsmarknad. Nu är situationen alarmerande och vi har, i en högkonjunktur, inte lyckats pressa ned det som statsrådet kallar massarbetslöshet. Det alarmerande ligger i att den öppna arbetslöshet som vid årsskiftet stod för dörren redan är över oss. Anders Sundström tar upp två viktiga saker, nämligen statsfinansernas sanering och arbetslösheten, som de två främsta uppgifterna. Jag tycker dock att det är för tidigt att som statsrådet luta sig tillbaka i länsstolen med konstaterandet att vi har haft en ökad sysselsättning. Han kallar den t.o.m. exceptionell. De 135 000 nya jobben är naturligtvis en nödvändig del, men fortfarande är det som interpellationssvaret säger en alltför hög arbetslöshet. Jag vill bara påminna om att under de två år som statsrådet talar om var ökningen av nya jobb 1994, dvs. under den förra regeringens tid, dubbelt så stor som under 1995. 1995 var ju det år då socialdemokraterna skulle pressa ned arbetslösheten under 5 % bara man kom i regeringsställning. Att i en högkonjunktur så radikalt ha misslyckats med arbetsmarknadspolitiken är självfallet ett stort politiskt nederlag, men vad värre är: Människor, och då särskilt unga människor, har under tiden farit illa och vår samhällsekonomi har haft kraftiga störningar på grund av den höga arbetslösheten. Nu säger arbetsmarknadsministern att vi ju har ett sjupunktsprogram. Det har han redan redogjort för i kammaren. Vad mer skulle behöva göras, synes han retoriskt fråga. Statsrådet påstår t.o.m. att han inte ser något behov av att under våren lägga något särskilt förslag om arbetsmarknadspolitiken. Det har naturligtvis med ambitionsgrad att göra. Men jag är förvånad över att regeringen tar så lätt på en mycket svår situation. Så några kommentarer om de sju punkterna. När det gäller den omskrivna satsningen på utbildning genom 100 000 nya utbildningsplatser är det ju närmast chockerande, eftersom samma regering föreslog en halvering av utbildningsplatserna för arbetslös ungdom vid folkhögskolorna. När det gäller punkterna om det utbyggda näringslivet kan väl inte statsrådet mena det dråpslag man gav mot småföretagen då man lade om momsperioderna. När det gäller punkten om en kraftfull arbetsmarknadspolitik vill jag säga att vi från Folkpartiets sida hävdar en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har varit med om att driva fram satsningar, framför allt för de arbetshandikappade. Vi är lika bestämda i vår uppfattning att situationen är alltför tung för att bäras upp enbart av arbetsmarknadspolitik. Den avslutande sjunde punkten om det europeiska samarbetet vill jag helhjärtat ställa upp på. Problemet är ju att halva den socialdemokratiska EU delegationen är emot europeiskt samarbete. Talet om en rad utredningar som just nu pågår är inte någon tröst. Det är närmast en del av problemet. De är dåligt samordnade, flera är försenade, de ser ut att innehålla få konstruktiva lösningar och dessutom har regeringen givit en del utredningar löfte om uppskov. Kvar står ett nödrop från en arbetsmarknadsminister som ser problemen övermäktiga och vädjar: Kom med förslag. Jag skall positivt pröva dem. Herr talman! När jag nu har varit så kritisk mot regeringen krävs det att jag också kommer med förslag. Det får bli en del i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag har ur datorn tagit fram ett TT telegram från gårdagen. Jag tänker inledningsvis läsa ur det, mot bakgrund av den AMS-rapport som kom i går. Det står så här: Antalet människor som varslades om uppsägning var rekordhögt i februari. Därmed har sannolikheten ökat för att arbetslösheten börjar stiga igen under 1996. Mer än 7 000 personer varslades om uppsägning under februari. Så många har varslen inte varit sedan november 1993. Dessutom varslades 7 600 Vidare står det: Det stora antalet varsel och det faktum att rekryteringsbehovet inom industrin minskat ökar sannolikheten för stigande arbetslöshet under Så skriver AMS. Detta är oerhört alarmerande. Jag utgår från att arbetsmarknadsministern ser det på samma sätt. Det är alarmerande för såväl landets ekonomi som för alla de enskilda som uppenbarligen kommer att drabbas av arbetslöshet. Vi har haft ett antal debatter sedan regeringen tillträdde. Vi har försökt fördela skuldbördan mellan varandra när det gäller orsakerna till de här problemen. Jag kan tycka att regeringen för en tillväxtfientlig politik, vilket är en anledning till dagens situation. Jag kan tycka att regeringen har misslyckats med en del av sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har ju facit i hand. Men det leder inte så långt att föra en sådan debatt. Skulle vi nu i stället inte kunna lämna skyttegravarna? Herr talman! Jag har i en tidigare debatt uppmanat regeringen att bjuda in till ett slags rundabordssamtal där vi förutsättningslöst ger och tar för att pröva allt som kan tänkas få ned arbetslösheten och sätta fart på småföretagsamheten. Jag tror att vi alla tycker att den är nyckeln till de nya jobben. Jag fick inte något svar av ministern i den debatt då vi senast diskuterade detta. Jag vill jämföra litet med den energikommission som jag suttit i, där vi faktiskt omprövade en del tidigare ställningstaganden. Vi fick en rejäl faktabakgrund. Vi hade facit i hand och kunde se vad som hade hänt i energipolitiken. Utifrån det görs nu en ny analys. Kanske går man ifrån tidigare ställningstaganden. Man bjuder på en del, man får en del. Jag tror - jag inte bara tror, jag vet, herr talman - att arbetslösheten är ett än tyngre problem, som borde ha samma dignitet som energifrågorna kommer att få genom den pågående remissrundan och kommande partisamtal. Just på arbetsmarknadspolitikens område är det verkligen angeläget att vi sätter oss ned, alla partier tillsammans, för att få en situation där vi kan ge och ta och pröva allt som är möjligt. Jag tycker att det ges litet olika signaler från olika företrädare inom socialdemokratin när det gäller hur man ser på detta. Det vore intressant att höra om arbetsmarknadsministern inte skulle vilja ta ett sådant här initiativ, så att vi i ett slags öppen konstruktiv anda verkligen kan gå igenom hela den arsenal av förslag som finns från de olika partierna och sedan försöka samla oss kring någonting som alla känner sig delaktiga i. Jag tror att en sådan samling i sig skulle vara mycket positiv. Det skulle bidra till att de som är arbetslösa eller som riskerar att bli arbetslösa ser att politikerna faktiskt försöker samla sig och anstränger sig till det yttersta för att få fram åtgärder som gör att arbetslösheten inte ökar och att vi inte fastnar i den massarbetslöshet som nu faktiskt existerar.
Herr talman! När vi nu diskuterar den här frågan skulle jag vilja säga att när man tittar sig omkring och ser hur det ser ut måste man göra några konstateranden. Den borgerliga regeringen misslyckades faktiskt med sysselsättningen. Det var faktiskt det största misslyckandet under 1900-talet. En tröst är att man inte var ensam. Hela Europa misslyckades. I Europa har sysselsättningen minskat alltsedan början av 1980 För att göra det ännu mer komplicerat kan vi titta på USA. Där är sysselsättningsgraden inte högre än i Sverige. Däremot har man haft en kraftig sysselsättningsökning, direkt relaterad till en befolkningsökning. I dag på morgonen kom jag hem efter tre intensiva dagar i USA där jag har studerat arbetsmarknadens funktionssätt. Det kan finnas anledning att någon gång säga att det inte är någon som sitter med svaren - inte någonstans - på frågan hur man skall uppnå en halvering av arbetslösheten. Dan Ericsson sade att receptet är att få en ordentlig tillväxt. Det är faktiskt vad vi har åstadkommit. Siffrorna är inte klara än, men det troligaste är att Sverige får EU-ländernas högsta tillväxt 1995. Trots att vi har haft den högsta tillväxten har vi ändå inte förmått att pressa ned den öppna arbetslösheten med mer än några tiotusentals personer. Jag menar att när det gäller det recept som vi är överens om, tillväxtpolitik, fungerar regeringens politik trots allt hyfsat. Oavsett vad ni säger går det att utläsa det resultatet. Men det krävs naturligtvis något mer. För regeringen är det oerhört viktigt att vi klarar målet: en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000. Det kommer att kräva mycket av den här riksdagen att leverera det resultatet, i form av tillväxtpolitik men också i form av fördelningspolitik - fördelad arbetstid, fördelade löner, skatter och bidrag. Jag har inga problem med en diskussion i form av en öppen dialog. Men jag tycker att det är litet "trångt" när vi diskuterar arbetsmarknadspolitik. Jag skulle därför vilja vända mig till Elver Jonsson. När jag läser Elver Jonssons interpellation får jag intrycket att Elver Jonsson vill ha större volymer i arbetsmarknadspolitiken. I anförandet var det inte riktigt så. I det sade han att arbetsmarknadspolitiken inte kan bära någonting. Mot detta står Anne Wibble i skarp kontrast. Hon säger att verksamhetens omfattning främst när det gäller åtgärder inom företagssubvention måste reduceras i arbetsmarknadspolitiken. Åtgärdens omfattning måste reduceras. Jag måste säga att jag i diskussionen mellan Anne Wibble och Elver Jonsson ansluter mig till Elver Jonsson. I likhet med Elver Jonsson tror jag att det blir svårt att under någon längre period med effektivitet upprätthålla en arbetsmarknadspolitik som har en omfattning som är större än 5-6 % av arbetskraften. Men jag tror inte att vi kan minska omfattningen när vi samtidigt har denna höga arbetslöshet. Därför vill jag komma tillbaka till svaret. Det kommer två propositioner under våren. Den ena är resultatet av ett antal utredningar som en del av riksdagens ledamöter har kritiserat för att de inte har fått pågå under tillräckligt lång tid. Den kommer den 29 maj. Den andra är vårbudgeten. I den kommer det också att finnas förslag på sysselsättningens område. Det är anledningen, Elver Jonsson, till varför jag säger att det inte finns någon anledning att därutöver leverera ytterligare en proposition. Det uppstår två tillfällen under våren.
Herr talman! Jag ger Anders Sundström fullständigt rätt i att ingen sitter med den verkliga "tulpanrosen". Då hade det naturligtvis varit enklare. Låt mig ändå säga att den bästa insatsen mot arbetslösheten är nya jobb. Jag vill också ta upp den fråga som jag tidigare lovade att jag skulle svara på: Vad vill då jag utifrån liberala utgångspunkter göra? Jag skall precis som arbetsmarknadsministern koncentrera mig på sju punkter. Med tanke på att propositioner är på gång är det viktigt att föra fram dem. Arbetsmarknadsministern säger ju att han vill ha en dialog och att vi skall försöka väga samman alla goda idéer. Två av punkterna rör arbetsmarknadspolitiken, tre har näringspolitiska inslag och två hör till regelsystemet. 1. Sätt stopp för regeringens planer att halvera kurserna vid folkhögskolor för arbetslös ungdom. 2. Fyll på anslag till de arbetshandikappade när det gäller lönebidrag och eventuell förstärkning av Samhalls insatser. Pengarna för nyanskaffning är ju redan slut. 3. Återställ de nya ödesdigra momsperioderna för företagare. De tvingas i vissa fall betala moms i förskott. 4. Vidta en skatteväxling som gynnar "gröna" 5. Sätt in en tillfällig stimulans för t.ex. tjänstesektorn över en viss period i avsikt att ge en kick särskilt för små företag att nyanställa. 6. Förändra regelsystemet främst när det gäller provanställning och turordningsregler. 7. Främja EU-samarbetet bl.a. genom att driva en aktiv opinionsbildning inom den socialdemokratiska EU-representationen. Stimulera de europeiska kollegerna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Herr talman! Ärade arbetsmarknadsminister! Jag tror att de här sju förslagen från oss är ett gott komplement för att åstadkomma en mer realistisk och klart förbättrad arbetsmarknad. Pröva dem! Jag försäkrar att det skulle bli klart bättre. Så har vi då AMS-rapporten som kommer nu och som säger att läget är alarmerande. I det avseendet är jag beredd att förstärka arbetsmarknadspolitiken. När det gäller t.ex. lönebidragen är det en kostnad som i samhällsekonomiska termer redan finns. Dessutom gör vi mänskligt sett en stor insats om vi hjälper just de svagaste på arbetsmarknaden till en egen anställning. Det har dubbel effekt, både ekonomiskt och framför allt socialt-mänskligt. Visst är det vidare dystert att man från AMS, efter det att vi så kort tid har haft högkonjunktur, bedömer att det blir ungefär 20 000 nya jobb under innevarande år. Detta skall ses mot att vi hade ca 90 000 nya jobb år 1994, då Folkpartiet hade medverkat i en regering. Inte heller det räcker nu, utan vad som behövs är kanske 300 000 nya arbetstillfällen, om vi skall komma ut ur den vågdal och det ekonomiskt knepiga läge som vi har. Det behövs här en "trebenspall". Socialdemokraterna talar om två saker, om ekonomi och om arbetsmarknadspolitik, och det ställer vi oss från Folkpartiet bakom, men vi vill att ett tredje ben skall få en mer framträdande roll, nämligen ett positivt näringsklimat för dem som vill nystarta och utvidga. Dessutom får man då en chans att hjälpa människor att stanna kvar i sina jobb, med chans till både fortbildning och vidareutveckling. Vi skall vi ju inte tro att vi kommer att kunna ha kvar samma jobb under alla våra levnadsår. Vi har ett mer dynamiskt och flexibelt samhälle än någonsin tidigare, och vi behöver en beredskap för detta. Därför är kompetenshöjande insatser nödvändiga. Jag skulle, herr talman, vilja att arbetsmarknadsministern överväger de sju typer av insatser som jag nämnt. Jag tror att det mesta av dem kan realiseras, och det skulle bli en stark uppslutning kring de förslag som jag här har presenterat.

Herr talman! Jag får när jag lyssnar på arbetsmarknadsministern ibland nästan det intrycket att han inte vill ta till sig den verklighet som råder. Det gällde i den föregående interpellationsdebatten om lönebidragen, och det gäller nu. Jag vill återigen citera ur TT-meddelandet från i går: "Antalet människor som varslades om uppsägning var rekordhögt i februari." Det talas om stigande arbetslöshet under 1996. Samtidigt vet vi att vi redan har en hög arbetslöshet. Det verkar som om det är svårt att ta till sig denna brutala verklighet. Det är som när man vaknar på morgonen - ibland vill man inte höra väckarklockan utan drar täcket över huvudet och försöker stänga ute verklighetens krav på att man måste upp och agera. Ministern agerar nästan likadant här. Han drar täcket allt tätare kring sig och vill inte se den dramatiska verkligheten som den är. Jag tror faktiskt att om han såg den, skulle han agera betydligt kraftfullare och mera offensivt. Han skulle lyfta upp denna fråga åtminstone till samma dignitet som energipolitiken. Man borde verkligen sätta sig ned och ta till vara alla de förslag som finns. Elver Jonsson har lagt fram en rad förslag, och arbetsmarknadsministern känner mycket väl till alla de förslag som vi har från vår sida och som till vissa delar också stämmer överens med Folkpartiets. Centern har sina förslag, och det finns kanske också ett och annat förslag från Moderaterna - även om det inte kommer så mycket därifrån - som man ändå skall lyssna till och försöka ta till vara. Då kan vi få något slags samling kring en gemensam kamp mot arbetslösheten. Det handlar om tillväxt men också om effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ministern svarade inte heller denna gång riktigt på min fråga om rundabordssamtal, utan han talade om en öppen dialog och om att lyssna. Jag skulle ändå vilja att detta förstärktes till en möjlighet att tillsammans skapa detta forum, där vi i en öppen anda kan komma fram till ett gemensamt program. Min fråga är återigen: Skulle inte ministern kunna tänka sig något sådant?
Herr talman! Jag vet inte om det är elakt sagt, men jag kan inte tänka mig att just energipolitiken är någonting som Sveriges riksdag har löst på ett snabbt och kraftfullt sätt. Jag är inte riktigt övertygad om att jag vill göra den beskrivningen, även om man har suttit och resonerat med varandra om detta i ett antal kommittéer. Det tål nog att fundera på. Låt oss ta upp de frågor som Elver Jonsson tar fram. Det finns mycket i dem som jag gärna vill understryka. Jag tror att det ligger väldigt mycket i dem, t.ex. i att försöka sänka kostnaderna på arbete utan att för den skull sänka lönerna - då åstadkommer vi löneklyftor som vi inte vill ha i samhället. Vårt problem är att vi tillträdde med en statsbudget med ett gigantiskt underskott. Det fanns alltså små utrymmen för att genomföra sänkningar av skatten. Alla sådana sänkningar skulle omedelbart leda till ökade kostnader på kapitalsidan och därmed bli kontraproduktiva. Men jag är helt övertygad om att när vi befinner oss i en ny fas, har litet mera tid på oss och kan genomföra sådana här förändringar under mer lugna förhållanden, är tjänstesektorn den sektor som i framtiden kommer att suga upp folk. Tjänstesektorn bestäms också väldigt mycket av den marknad som finns lokalt. Där spelar branscher som hotell och restaurang, turism, handel och service i vid mening en oerhört stor roll. Det är klart att vi måste fundera över det system som vi har, med rätt höga konsumtionsskatter på det området i kombination med arbetsgivaravgifter, men vi måste samtidigt vara klara över att vi skall hitta en vettig finansiering av insatserna. Vi kan inte göra så som jag tycker att ni gjorde, nämligen släppa statsfinanserna. Då blir effekten förlorade jobb. Jag har med detta litet grand svarat på frågorna om skatteväxling och tjänstesektor. De två frågorna hänger för mig på ett sätt ihop, Elver Jonsson. Detta är jag beredd att engagera mig för. Vad däremot gäller momsinbetalningarna har de riktigt små företagen fått en förbättring genom gränsdragningen vid 10 miljoner kronor. De allra flesta småföretagen ligger faktiskt under den nivån. Jag tror att talet om detta mera hör till retoriken. Den tredje stora fråga som här tas upp gäller regelsystemen. Vi har tillsatt en arbetsrättskommission om detta. Jag vill hävda att regelverket är en fråga inte bara för riksdagen utan i högsta grad en fråga för parterna. Jag tror att det är viktigt att vi försöker resonera oss fram tillsammans med parterna. Men jag vill samtidigt säga att om parterna inte når fram, är ansvaret för att lösa denna fråga naturligtvis vårt. Det fjärde som jag vill ta upp är Europafrågan. Vid det första ministermöte på Europanivå där jag deltog som arbetsmarknadsminister fanns arbetslösheten inte med på dagordningen. I dag tar den i anspråk fyra femtedelar av tiden vid våra sammankomster. Jag vill mena att Sverige därvidlag har gjort en ordentlig insats, och det känns bra. Margareta Andersson tar upp två typer av frågor: gröna jobb och byggsektorn. Det är ungefär samma frågor som Elver Jonsson pekade på. Jag tror precis som Margareta Andersson att vi måste åstadkomma en skatteväxling på något sätt, från arbete till energi och kapital. Det finns en del som funderar och jobbar på det. Jag tycker att min uppfattning har bestyrkts av den resa som jag har gjort under de tre senaste dagarna. Sist till Dan Ericsson. Han säger att jag inte är vaken. Jag känner det som att jag har varit vaken rätt länge. Jag tror att det är ett och ett halvt dygn sedan jag steg upp, så det är ett tag sedan jag låg i sängen. Jag tror inte riktigt på den formen av resonemang med rundabordssamtal. Sysselsättning och ekonomisk politik är två delar av samma sak. I huvudsak handlar det om att försöka att skapa en bred uppgörelse om den ekonomiska politiken. Jag tycker att vår regering har varit väldigt öppen för sådana samtal. Ibland har kds deltagit, och ibland inte. Centern har deltagit vid väldigt många tillfällen.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till att man övertog en statsbudget som krävde så mycket. Men glöm inte att vi hade den tyngsta lågkonjunkturen i modern tid och att den borgerliga regeringen satsade på en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag vill påstå detta. Sedan uppskattar jag att arbetsmarknadsministern säger att han är positiv till uppslag och tar fasta på vad som har framförts här i kammaren i dag. Han säger att regelverket är viktigt och hänvisar till parterna. Det var synd att man inte hänvisade till parterna redan hösten 1994. Det var då man hoppade in i den litet hårda vänstergir som sedan har varit besvärande. Jag får väl imponera på kammaren. Arbetsmarknadsministern har varit i Amerika. Jag har varit i Köpenhamn och lyssnat på Ingvar Carlsson. Det var ett bra anförande. Han talade om hur viktigt det är med sysselsättningspolitik också i ett europeiskt perspektiv. Men han hade litet grand av det bristsymtom som jag tycker präglar Socialdemokraterna. Det är väldigt mycket av byråkratiska inslag, sysselsättningsplaner, etc. och väldigt litet av näringspolitik. Det är den sista sak som jag här vill påminna om. Arbetsmarknadsministern, som inte är utan näringspolitisk erfarenhet, bör ta mer fasta på detta. Då tror jag att vi får en stabilare trebenspall, som jag har velat kalla det för, när vi nu försöker forma en näringspolitik som förbättrar arbetsmarknaden. Herr talman! Vi lever i en väldig paradox. Arbetslöshet beror icke på arbetsbrist. Det handlar i stället om andra brister: brist på lönsamhet i enskilda företag, brist på pengar i offentliga kassor, brist på förmåga att organisera arbetslivet. Vi kan som politiker inte skapa arbetstillfällen. Men vi kan genom politiska beslut ge förutsättningar för att människor får ett eget arbete. Det är det viktigaste vi kan göra både för de enskilda människorna och statens finanser.
Herr talman! Det är riktigt att Sverige och Europa gick igenom en djup lågkonjunktur. I Sverige lyckades vi göra den djupare än i något annat land i Europa. Vi kan alltid fundera över vem som bär ansvaret för detta. Men de facto lyckades vi åstadkomma den djupaste lågkonjunkturen av alla europeiska länder. Nu har vi å andra sidan år 1995 Europas kanske högsta tillväxt. Det kan bli Sverige eller Finland som vinner tävlingen i EU om tillväxten år 1995. Det är bra. Jag har många gånger sagt att det inte brast i arbetsmarknadspolitik under den borgerliga regeringen. Det var inte så att man hade få människor i åtgärder. I den meningen var man mer byråkratisk, mer reglerad och mer administrativt skicklig i politiken än vad vi var. Vi väljer att lita litet mer till marknaden. Jag har som arbetsmarknadsminister varit med om att överföra betydande belopp till utbildning, till näringspolitik och via skattesystemet i subventioner direkt till finanspolitiken för att åstadkomma jobb ute i näringslivet. Jag tror på det. Jag vill än en gång understryka att jag inte tror att lösningen till i att gå från 5 %, till 7 %, till 10 % i åtgärder i arbetsmarknadspolitiken. Däremot tror jag att arbetsmarknadspolitikens 5 % kan hanteras effektivare än vad det görs i dag. Det går att se till att det ger bättre utdelning. Det är en viktig insats. Vi hanterar sammantaget väldigt stora belopp. De behöver vi naturligtvis försöka nyttja på ett så effektivt sätt som möjligt. Det vill jag understryka att vi skall göra. Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till varför Socialdemokraterna har varit och är så framgångsrika är just vår förmåga att kombinera tillväxt och fördelning. Vi är faktiskt ganska bra på att se till att skapa jobb i näringslivet. Sverige är tillsammans med Storbritannien bäst på det i Europa.

Fru talman! Den 8 mars, den internationella kvinnodagen, inleds här i riksdagen med en debatt om offentlig ekonomi. Det är rätt på många sätt. Få saker är viktigare för en fortsatt utveckling av jämställdheten i Sverige än att den offentliga ekonomin är i balans. Få saker har inneburit större frihet för kvinnor än utbyggnaden av den offentliga sektorn. Därför känns det rätt att den här dagen börja diskussionen i kammaren med ett samtal kring statens finanser och budgetsaneringen. Fru talman! Bo Lundgren har bl.a. frågat om regeringen är beredd att lägga fram förslag om besparingar som gör målet om balans i de offentliga finanserna trovärdigt. Regeringen har sedan den tillträdde lagt fram dels ett program för sanering av de offentliga finanserna som motsvarar ca 7,5 % av BNP, dels ett antal förslag till förbättringar och förstärkning av budgetprocess och budgetkontroll. Det konvergensprogram som regeringen lagt fram visar att Sverige klarar att skapa balans i de offentliga finanserna. Den samstämmiga bilden hos internationella bedömare är att konvergensplanen betraktas som trovärdig under förutsättning att regeringen fullföljer det beslutade saneringsprogrammet och de föreslagna förändringarna av budgetprocessen. När regeringen tillträdde i oktober 1994 dominerades den ekonomiska bilden av det betydande offentliga underskottet och den till synes skenande skuldutvecklingen. Debatten handlar nu inte längre om huruvida Sverige skall uppnå balans i de offentliga finanserna, utan om när detta kommer att ske. Det är en avgörande förändring som enbart kunnat komma till stånd genom det kraftfulla saneringsprogram som riksdagen sedan dess godkänt. Tack vare det återställda förtroendet för svensk ekonomi har de långa räntorna sjunkit från ca 11 % när socialdemokraterna lade fram sitt valmanifest till ca 8 % vid det senaste månadsskiftet. Kronan har under samma tid förstärkts från ett ecuindex på 125 till gott och väl under 120. Sedan regeringsskiftet 1994 har Sverige en förhållandevis stark tillväxt. BNP beräknades under 1995 ha vuxit med ca 3,5 %. Ökningen av industriproduktionen var den högsta i Europa. Trots det inledningsvis starka importtrycket och de fortsatta svårigheterna att hålla den sammanlagda lönekostnadsökningen på en med Europa jämförbar nivå har inflationstakten på årsbasis sjunkit till 2 %. Sysselsättningen mätt i antalet timmar beräknas ha ökat med nära 2 % under 1995, vilket är en historiskt sett hög nivå. Mätt i antalet personer beräknas sysselsättningen ha ökat med över 60 000 personer. Den starka återströmningen till arbetskraften innebar emellertid att summan av öppet arbetslösa och i åtgärder endast minskade med ca 40 000 personer. Den kraftiga obalansen i de offentliga finanserna och behovet av omfattande budgetförstärkningar innebär med nödvändighet att den inhemska efterfrågan utvecklas svagt och att Sverige är beroende av draghjälp från omvärlden för att kunna uppnå en tillfredsställande tillväxttakt. Under slutet av föregående år mattades emellertid den ekonomiska aktiviteten inom OECD-området av. Detta har varit särskilt påtagligt inom EU-området. Utvecklingen bedöms allmänt vara en fördröjd effekt av den relativt kraftiga ränteuppgången under 1994. Samtidigt har EU-länderna som helhet fört en förhållandevis stram finanspolitik. EU-ländernas sammanvägda växelkurs mot resten av världen har också apprecierat. Den internationella avmattningen medför att omvärldens efterfrågan på svenska varor och tjänster utvecklas svagare än väntat och att svensk ekonomi under 1996 inte får den draghjälp som vi skulle behöva. De flesta bedömare räknar med att den avmattning vi nu ser endast är tillfällig och inte inledningen på en internationell recession. För detta talar bl.a. att räntorna har fallit betydligt, att företagens lönsamhet är fortsatt god och att tillväxten utanför OECD-området bedöms bli god. Samtidigt bör man vara medveten om de betydande svårigheterna att förutse förlopp av detta slag. Utvecklingen under 1995 visade att den svenska ekonomin förmådde att dra en relativt stor nytta av konjunkturuppgången. Den ekonomiska politiken är inriktad på att ytterligare stärka Sveriges förmåga att dra fördel av en internationell konjunkturuppgång. I centrum står frågor om att förbättra förutsättningarna för en sund och balanserad lönebildning och för att stärka utbudet av kompetent och kvalificerad arbetskraft genom ökade satsningar inom utbildningsområdet. Regeringen har i proposition 1995/96:25 redovisat inriktningen av denna politik. Bo Lundgren tar i sin interpellation upp de utestående budgetfrågorna. Uppgifterna har hämtats från regeringens redovisning av den skärpta uppföljningen av budgetanslag och andra gjorda utfästelser. Om riksdagen redan under föregående mandatperiod hade fått en lika noggrann och detaljerad uppföljning som den som redovisades i proposition 1995/96:25 är det möjligt att det statsfinansiella förfallet under den perioden inte blivit lika stort. Regeringen kommer att senare i vår återkomma med en ny uppföljning av budgetläget och redovisa de åtgärder som har eller som kommer att vidtas. Jag vill inte nu föregripa den samlade redovisningen. De nya striktare principer för budgetarbetet som regeringen tidigare lagt fast kommer dock att följas och de redovisade budgetavvikelserna att åtgärdas. Regeringen återkommer samtidigt med en ny avstämning av det ekonomiska läget och en andra uppföljning av det svenska konvergensprogrammet. Avstämningen kommer att beakta såväl att utvecklingen blivit svagare än väntat i de länder som är våra viktigaste exportländer som att räntenivåerna sjunkit snabbare än vad vi tidigare räknat med. Jag är inte beredd att nu lämna några siffror, men jag erinrar om att de känslighetskalkyler som regeringen redovisade i fjol visade att det svenska saneringsprogrammet var mycket robust. Jag räknar således med, fru talman, att den svenska offentliga bruttoskulden snart kommer att börja minska och att Sverige trots den internationella ekonomiska försvagningen kommer att ha ett offentligt underskott 1997 på högst 3 % av BNP.

Fru talman! Jag vill också understryka den oro jag känner en sådan här dag, den internationella kvinnodagen den 8 mars, över hur den kvinnliga arbetsmarknaden ser ut. Jag bedömer att vi med kraft måste se till att det skapas ytterligare arbetstillfällen just för kvinnor. Jag vill understryka den starka oro jag känner för Sveriges ekonomi. Jag måste dock betona att jag kände en mycket starkare oro hösten 1994, när den socialdemokratiska regeringen precis hade tillträtt och vi kunde se olika lösningar som gick ut på återställare och vänstersvängspolitik. Centerpartiet har tagit ansvar. Centerpartiet har med stor kraft varit med och sanerat finanserna. Alla måste kunna konstatera att olika siffror pekar åt rätt håll. Räntorna har sänkts, inte minst. När jag är ute på olika företag och möter många olika människor är det just detta som många betonar; gör allt för att få ned räntorna. Den vägen har vi nu slagit in på, vilket känns väldigt viktigt. Vi har fått en starkare krona. Dessa olika signaler måste nu också kunna bekräftas för de kommande månaderna. Saneringen måste fortsätta med kraft. Det vill jag noga understryka i denna debatt. De olika rapporter som nu kommer är oerhört allvarliga. Företagarnas rapport i går som visar att ytterligare 10 000 jobb kommer att försvinna inom handel och hotell och restaurangbranschen. Företagarna bedömer att hemmamarknaden är för svag. Tillväxten på hemmamarknaden sker inte i den takt som förväntades i tillväxtpropositionen. Min fråga till finansministern en sådan här dag är: Hur kan vi skapa en ytterligare tilltro, så att vi får upp konsumtionen på hemmamarknaden? De dystra siffror vi fick höra om i morse är inte heller uppiggande. Det saknas många miljarder, inte minst på Socialdepartementet, och det föreligger svårigheter att uppfylla de mål som finns i saneringsplanen. Finns det möjligtvis ett svart hål i budgeten, herr finansminister? Riksbankens sänkningar av styrräntan är oerhört positiva. Vi måste tro att det stöd och den tyngd som dessa sänkningar innebär och att en låg inflation i botten skall ge samma effekt på marknadsräntorna. Riktigt den effekten har inte märkts ännu. Huvuduppgiften är att skapa fler jobb - att skapa de 400 000 nya jobb som behövs till sekelskiftet. Till detta behövs riskkapital, inte minst i de små och medelstora företagen. Vad ämnar finansministern göra för att förbättra kapitalmarknaden för de små och medelstora företagen?
Fru talman! Jag skall först kommentera vad Karin Vad bör göras? Vi bör hålla fast vid det som Centerpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om vad gäller budgetsanering. Vi behöver se till att vi genomför de åtgärder vi har planerat för att underlätta riskkapitalförsörjningen. Vi bör, enkelt uttryckt, vara väldigt stadiga i denna situation. Vi får inte börja backa nu, och göra saker och ting på ett oöverlagt sätt. Det skall ske stadigt och säkert. Denna hållning är oerhört viktig. Den skickar nämligen en signal till omvärlden och de finansiella marknaderna. Jag vill påstå att det finns de som tar varje tillfälle att misstänkliggöra den ekonomiska poltiken. Därmed skapar man naturligtvis ett minskat förtroende för den ekonomiska politiken och för Sverige. Moderaterna har på detta område en något dyster historia. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det i dag, den 8 mars, är precis ett år sedan vi förde en motsvarande debatt här i kammaren. Då var det den ordinarie moderate ekonomiske talesmannen Lars Tobisson som förde diskussionen. Den som vikarierar nu, Lundgren, har ungefär samma typ av argumentation. Då var det fråga om katastrof, nedgång, felaktiga bedömningar, stigande räntor och ett budgetmoras som regeringen inte förmådde att hantera. Det var ingen hejd på det som vid det tillfället låg framför oss av svårigheter och misslyckanden. Det lyste igenom något slags tillfredsställelse över att de bekymren hade drabbat regeringen och landet. Under debatten kom det t.o.m. in en budbringare i kammaren och viftade med ett papper, som Tobisson kunde läsa upp och enligt vilket denne förnöjt kunde konstatera att räntorna hade stigit. Det var ett rekord i sitt slag. Nu är vi där igen. Nu för Lundgren diskussionen på samma sätt. Vad gäller budgetsaneringen och statsfinansernas utfall vill jag säga att vi kommer att klara den budget som vi har lagt fast. Vi kommer att fullfölja budgetsaneringen efter de principer som vi har lagt fast. Jag kan nu när jag har tillgång till utfallet av budgetårets två första kvartal se att vi kommer att få ett saldo som troligen blir bättre än det antagna budgetsaldot. Det beror på att vi i budgeten inte bara har poster som drar över utan också sådana som drar åt det andra hållet, dvs. går under budgeterade siffror. De uppmärksammas inte lika mycket i medierna och inte heller i moderata interpellationer, av skäl som jag alldeles nyss antydde. På Socialdepartementet har vi exempelvis stora underskridanden vad avser sjukpenningen och föräldrapenningen. Det gäller miljardbelopp. På försvarssidan har vi lika stora underskridanden. Sådana förekommer också på andra konton i budgeten. Vi har på räntesidan en helt annan utveckling än vad vi har budgeterat. Vi har haft mycket försiktiga antaganden när det gäller arbetslöshet, vilket gör att stigande arbetslöshetssiffror är intäckta på budgetsidan. Vår budget är, till skillnad mot under den tid då Lundgren hade direkt inflytande över den, utlagd med marginaler. Vi kommer för det budgetår som vi nu är inne i att klara budgeten. Besparingar som skall göras kommer vi att gneta med och ta hem. Har vi klarat de första 108-110 Lundgren vara nöjd med beskedet att vi klarar också resterande del i saneringsprogrammet. Jag räknar dock icke med något konstruktivt bidrag från Moderata samlingspartiet i den hårda försvarskampen för svensk offentlig ekonomi.

Fru talman! Vi vill från Centerpartiets sida noga understryka att det måste ske en strikt budgetuppföljning och att vi inte kan acceptera att utgiftsutfallet blir större än det som är sagt. De besked som vi i dag får av Göran Persson är att vi skall klara det här. Vi vill gärna medverka till en stadig uppfattning om hur budgeten skall klaras. Det stora och oerhört allvarliga bekymmer som vi har gäller skapandet av fler jobb. I stället för att ge arbetslöshetsersättningar måste vi kunna använda pengar i budgeten till aktiva satsningar. Jag vill en sådan här dag gärna ta chansen att diskutera arbetsrätten, för den måste förändras. Också vi får signaler om detta från företagen. Man kunde kanske införa någon typ av avtalsfrihet, där arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om hur man skall ha det för att få fler jobb. Man skulle också kunna ge någon typ av avtalsskydd för detta. Hur skall vi få de små och medelstora företagen att växa? Hur skall vi få de viktiga k-företagen, som bygger på kompetens och tjänster, att växa? Vi har här ett bekymmer, eftersom banksystemet inte har lyckats komma fram till en lösning på denna fråga. Bankerna bedömer att de inte kan låna ut riskkapital till just de företagen. I dessa företag finns också många kvinnor. Jag efterlyser en statlig garanti som kan förbättra läget när det gäller garantier och att man får fart på den överlikviditet som bankerna har i dag. Det skulle vara klargörande med ett besked från finansministern i den frågan.